Herr talman! Arbetslösheten är vår tids största gissel. Den är jobbig både mänskligt och ekonomiskt. Arbetslösheten i kombination med Sveriges ansträngda ekonomi har inneburit stora problem. Det har varit svårt att både bromsa och gasa samtidigt. Saneringen av den svenska ekonomin har varit arbetsam för alla, men den har ändå varit nödvändig inte minst för att få ned räntorna. Jag vill som i tidigare debatter understryka vikten av att villkoren för företagande, entreprenörskap och innovationer förbättras. Olika hinder för företagens expansion måste tas bort. En mycket viktig uppgift är att ge de små och medelstora företagen bättre förutsättningar att kunna födas, växa och utvecklas. Siktet var kanske lika grovt, för hon missade målet något. Jag vill säga att jag inte sitter i någons knä. Vad som hände just 1994 tar jag inget ansvar för. Det som därefter har skett är att vi har varit med och sanerat ekonomin för att få ned räntorna.

Jag vill bara säga att t.ex. målområde 4 är en av företagarna uppskattad insats. Jag har träffat många företagare som tycker att det är en bra åtgärd som kommit via målområde 4. Arbetsgivaravgiften har sänkts för de minsta företagen. Vi har avskaffat bilaccisen och tillsatt en förenklingsdelegation som skall se över krånglet för småföretagen. Vi är överens om att det är för krångligt i dag - det har det varit länge. Det gäller att få bort så mycket krångel som möjligt. Det som har gjorts är ett steg i rätt riktning, men det krävs självfallet mer. I den proposition som presenterades i går tas ytterligare några steg, bl.a. en utökning av det som omfattas av sänkningen av arbetsgivaravgiften. Fåmansbolagsskatten lindras, enskilda näringsidkare får möjlighet att ta ut större del av inkomsten som kapitalinkomst, stoppreglerna i fåmansbolagslagstiftningen ses över, företag får dra av förlust vid rån, en lärlingsutbildning införs, en kraftig satsning på utbildning och kompetens införs, 50 miljoner avsätts till regional näringspolitik. Det är alltså ytterligare steg för att stimulera framför allt de små och medelstora företagen. I takt med att ekonomin förbättras och ger utrymme för det måste det självfallet till ytterligare skatte och avgiftssänkningar, för skattetrycket är för högt. Jag har med intresse följt den diskussion som LO och SAF har fört i Göteborg. Man har kommit med olika förslag för att stimulera småföretagsamheten. Det är intressant, och det är bra att diskussionen fortsätter. Vi måste vara öppna och vara beredda att pröva ett antal vägar. Det är viktigt att man gör allt för att skapa ett så gynnsamt klimat som möjligt. En viktig del som inte finns med i vårpropositionen är den s.k. tjänstesektorn. Från Centerns sida tog vi redan förra våren i vårt program upp att det är viktigt att underlätta för tjänstesektorn, inte minst inom hushållssektorn. Därefter har det gjorts en utredning av LO-ekonomen Dan Andersson. Jag tycker att det där finns en rad intressanta förslag, men utredningen är ute på remiss. Efter remissomgången hoppas jag att man kommer fram till förslag om hur vi skall kunna stimulera fram nya arbetstillfällen inom tjänstesektorn. Vi måste vända på många olika stenar för att finna nya jobb. EU har uppmanat Europas länder att främja tjänster inriktade på hemmet. Inget arbete är dåligt eller onödigt, utan vi måste ta vara på alla tillfällen. Det finns många arbetstillfällen inom service, vård och omsorg. Även kvinnors företagande behandlas i betänkandet. Det har under de senaste åren gjorts en rad viktiga insatser för att främja företagande bland kvinnor. Ett exempel är kvinnolånen, som infördes under den borgerliga regeringen. De har varit effektiva. Även de kvinnliga rådgivarna och kvinnliga resurscentra har varit viktiga instrument för att hjälpa de kvinnliga företagarna. I vårpropositionen aviseras ytterligare åtgärder, bl.a. informationsinsatser, för de kvinnliga och kooperativa företagarna. Det är bra. I det här betänkandet behandlas vidare frågan om statliga företag. Det är en fråga som diskuterats väldigt mycket genom åren. Från Centern ser vi att statens viktigaste uppgift är att ange ramar och regelsystem för näringslivets verksamhet och bidra till att skapa betingelser för en långsiktig tillväxt. Därför är det riktigt att fortsätta med utförsäljning av statliga företag. Med en privatisering blir det en tydligare ägarroll och en ökad ägarspridning. Herr talman! Näringsutskottet har också fått sig tilldelad en viktig bransch, nämligen turistbranschen. Här finns många nya jobb och möjligheter i hela Sverige. I ett antal kommuner är turistnäringen redan nu den viktigaste näringen, men det finns oerhört mycket att göra på det här området. Naturen, kulturen, människorna är de främsta resurserna för att kunna utveckla turistnäringen. Näringsutskottet besökte för en drygt vecka sedan Jämtland. Vi fick där se både små och stora företag i turistbranschen. Vi såg också hur mycket turistnäringen betyder för den regionen. Men ett av problemen med turistnäringen är att den är säsongsbunden. Vi såg att Åres skidbackar är mycket bra belagda under vintermånaderna, men våren, sommaren och hösten står de relativt kostsamma anläggningarna stilla. De brukas i en liten omfattning. Det måste gå att förlänga säsongen och erbjuda andra aktiviteter under resten av året för att bruka de resurser som har satsats. Vi såg även den småskaliga turismen där entreprenörskapet var mycket påtagligt. Det var småföretagaren med en mängd verksamheter, t.ex. jordbruk, skogsbruk, uthyrningsstugor, aktiviteter för fisketuristen, kanotfärder, aktiviteter för jägaren, ridskolor, uthyrning av häst och vagn. Mitt uppe i allt detta hade man startat ett tryckeri i en lada som hade blivit över på jordbruket. Det är både roligt och inspirerande när man ser sådana entreprenörer och engagerade eldsjälar. Många av dem skulle klara av många av problemen också. Den småskaliga landsbygdsturismen är lokal. Den bygger också på ett lokalt engagemang. De som äger och driver eller är sysselsatta inom näringen är bosatta eller har anknytning till orten. De flesta småföretag på landsbygden startar sin verksamhet i mycket liten skala. Många behöver tid att växa in i sin roll som företagare. Onödig byråkrati och bristfällig information om lagar och bestämmelser avskräcker många från att starta. Även här har förenklingsdelegationen en stor uppgift. Det kan vara fråga om att utbildningsanordnaren ger en adekvat utbildning inom turistnäringen, anpassad till företagens behov. I Jämtland är det svårt att få rätt utbildning inom turistnäringen. Kulturen är en viktig del för besöksnäringen. Jag kan berätta om ett exempel från mitt hemlän Värmland. Näringslivet har bidragit till en kraftig ökning av besökarna i Arvikaområdet. Detta bygger från början på Klässbols väveri, ett gammalt familjeföretag, som har behållit mönster och tillverkningssätt av olika linneprodukter. Det har blivit ett mycket attraktivt resmål. I samarbete med linneväveriet har ett antal konsthantverkare startat verksamheter i bygden. En gammal kvarn har gjorts om till kafé och servering. Den startade för några år sedan med ägaren som arbetade på halvtid. I dag finns det 10-12 anställda i företaget. Det visar vilken utveckling det finns möjlighet till. Till detta finns det även konsthantverkare och även Rackstadsmuseet. Där finns en genuin utställning av gammalt konsthantverk från området runt sjön Racken. Sammantaget har samverkan mellan kulturen, konsthantverkare och näringslivet medfört att hundratusentals människor varje år besöker hantverks och kulturrundan. Detta är ett exempel på kulturens dragningskraft och hur viktigt det är att kunna göra sådana saker. Det finns många åtgärder som behöver vidtas för att öka möjligheterna för turismen. Turistdelegationen har startat en bra verksamhet och har föreslagit en rad åtgärder. Ytterligare marknadsföring är viktigt. Men det är också viktigt att ha många bra produkter inom turistnäringen att sälja när turisterna kommer till orten. En nöjd turist är bästa reklamen för branschen. Det är viktigt att ha en infrastruktur som gör det möjligt att på ett någorlunda bra sätt kunna åka även till de perifera delarna av vårt land. Biljettpriser på tåg och flyg får inte bli för dyra. Ett viktigt hjälpmedel i marknadsföringen är att hela Sverige på lika villkor kan använda den nya IT tekniken. Den ger möjligheter till marknadsföring och att sälja turistprodukter på ett mycket bra sätt. Likadant är det positivt med den forskning kring turism som har påbörjats. Vad är det som gör att turisten åker till en viss plats? Hur kan resandemönstret påverkas? Vilka ekonomiska incitament kan vara nödvändiga? Vi har liten kunskap om dessa frågor. Därför är det bra att det har påbörjats forskning kring besöksnäringen. Jag yrkar bifall till reservation 5. Fru talman! Det har tagits steg för att underlätta för framför allt de små och medelstora företagen. Arbetet måste fortsätta. Det måste till ytterligare förbättringar. Det måste tas ytterligare steg mot att Sverige återigen skall bli en nation med ett mycket gott företagarklimat som samtidigt leder till bra välfärd.
Fru talman! Vare sig Kjell Ericsson tycker om det eller ej, har Centern visst krupit upp och satt sig i Socialdemokraternas knä. Nu är jag inte säker på att Kjell Ericsson trivs lika väl i detta knä som Per-Ola Eriksson, vilket framgick av gårdagens debatt. Men likafullt har ni deltagit i en sanering. Frågan är hur denna sanering har gått till och vilka effekter den har. Kjell Ericsson säger bromsa och gasa på en gång. Visst har ni gasat i fråga om att plåga småföretagen. Ni har bromsat i fråga om tillväxt och nya jobb. Ni har använt fel metod. Kjell Ericsson känner sig nöjd med de små förbättringarna i vårpropositionen. Men recensionerna från berörda företagare är entydigt negativa. De är besvikna. Varför har Centern gått med på en förlängning av sjukperioden, Kjell Ericsson? Om ni nu kan påverka, varför har ni inte sett till att det beslut som plågar de mindre företagen har tagits tillbaka?
Fru talman! Det är totalt fel att Centern skulle sitta i knäet på någon. Det är ett felaktigt synsätt. När Sverige våren 1995 råkade i stora problem med ekonomin, med en kraftigt sjunkande kronkurs och med en kraftigt stigande ränta, sade vi att vi var villiga att ta ansvar för att rätta till ekonomin i Sverige och för att klara krisen. Det har vi gjort också. Detta har vi inte gjort i någons knä. Vi har gjort allt för att få ned räntorna, och det har också skett. Nu är finanserna i balans. I det stora saneringspaketet på 126 miljarder finns det självfallet ingredienser som inte alla gånger är de mest smakfulla. Det har varit ett tagande och givande för att komma fram till en lösning. Jag säger inte att alla delar är bra. Man behöver nog se en fortsättning också. I vårpropositionen finns det ett förslag om högkostnadsskydd i fråga om sjuklöneperioden. Försäkringsfrågorna utreds vidare. Vi måste gå vidare med denna fråga och få en bra lösning på den. Jag vet att detta är ett problem för företagen. Jag har sagt till många företagare att vi måste hitta en lösning. Vi har återinfört kvittningsrätten, lindrat dubbelbeskattningen, reformerat arbetsrätten och småföretagarprogrammet. Vi tar bort, förenklar och förbättrar i fråga om fåmansbolagen. Är det något som är negativt mot företagsamheten? Jag har fått krav på att verka för dessa saker hela tiden, och det har gjort. Jag förstår inte att det som har gjorts skulle vara negativt. Man kan sedan diskutera om stegen har varit tillräckligt många och långa. Är det bättre att stå helt stilla och inte göra något? Jag tycker att det är bättre att ta några steg än inga steg alls.
Fru talman! Den strategi som den borgerliga regeringen hade gick ut på att få fart på tillväxt och företagande. Den strategin fick effekt. Det fanns ju en optimism bland företagen år 1994. Det skapades tusen nya jobb varje vecka. Den strategin övergavs i och med regeringsskiftet. Alla de saker Kjell Ericsson räknade upp som positiva nu, är sådant som den borgerliga regeringen hade åstadkommit men som Socialdemokraterna ändrade på. Kjell Ericsson är så lycklig över återställarna av återställaren. Titta på vad företagarna skriver och säger i bedömningen av den nuvarande politiken. De är ju besvikna. Av 16 miljarder i vårpropositionen är det en ynka miljard som de mindre företagen kan tillgodogöra sig med hjälp av lättnader. Det finns en oförståelse för vilka faktorer som påverkar viljan att bli företagare och att kunna anställa. Det genomsyrar även den politik Kjell Ericsson står bakom.
Fru talman! Jag vill än en gång säga att jag inte har någon som helst delaktighet i det som hände hösten 1994. De olika insatser som den borgerliga regeringen gjorde var bra. Nu återinför man en del av dessa så långt det går, och jag förstår inte kritiken mot det. Man försöker göra som den borgerliga regeringen gjorde och så får man kritik för det. Jag förstår inte riktigt den inställningen. Det är väl bättre att man gör någonting än att man inte gör någonting alls utan står stilla och inte rör sig över huvud taget? Här går vi i rätt riktning mot ett bättre företagarklimat - det måste väl vara bättre än att ingenting göra? Jag förstår inte kritiken därvidlag. Det finns alltså saker man gjort som är bra och som man bör gå vidare med. Och som jag sade i min inledning är inte den sista åtgärden vidtagen i och med det här. Ytterligare utveckling måste fortgå på det här området, inte minst när det gäller skatter och avgifter. Så fort som ekonomin medger måste man gå vidare. Man är inte färdig, utan utvecklingen måste gå vidare för att vi skall kunna få ett så bra företagarklimat som möjligt.
Fru talman! Jag har vid flera tillfällen tidigare pekat på den skillnad som finns emellan å ena sidan det regeringen skriver och säger om villkoren för företagande, å andra sidan de åtgärder som man faktiskt vidtar, de beslut som regeringen fattar. Den skillnaden mellan ord och handling tycks bara bli större, och den blir väldigt tydlig i det dokument som vi diskuterar i dag. Så här skriver t.ex. den socialdemokratiska utskottsmajoriteten i betänkandet: Det är viktigt "att villkoren för företagande, entreprenörskap och innovationer förbättras. Olika hinder för småföretagens expansion måste undanröjas. En angelägen uppgift för näringspolitiken är att främja utvecklingen för de små och medelstora företagens förmåga att övergå till mer flexibla arbetsorganisationer". Jag har kanske inte med det att göra, Reynoldh Furustrand, men är det inte dags att låta dem som skall verkställa de här fina sakerna läsa vad ni skriver? Det verkar inte som om de har en aning om vad utskottets socialdemokrater tycker. Det är svårt att tro att t.ex. arbetsmarknadsministern eller skatteministern känner till det. Den socialdemokratiska skattepolitiken - som bl.a. innebär dubbelbeskattning på investeringar samtidigt som investeringsnivån är på tok för låg - är ju raka motsatsen till ert tal om att hinder för expansion måste undanröjas. Ni låser in kapitalet i gamla företag i stället för att låta det bli till riskpengar i nya och växande företag. Lika ologiskt blir det när man kommer in på arbetsrätten och de regelsystem i övrigt som påverkar företagen. Också på detta område är den socialdemokratiska politiken något helt annat än de vackra orden om att främja företagens förmåga att övergå till mer flexibla organisationer. Det regeringen åstadkommer är den direkta motsatsen! Jag förstår om Reynoldh Furustrand helst diskuterar med utgångspunkt från socialdemokraternas texter i utskottet och gärna förtränger de beslut som statsråden fattar borta i Rosenbad. Den socialdemokratiska modellen för arbetsfördelning med några som skriver programförklaringar och helt andra som fattar besluten, är inte bara förödande på grund av resultatet, nära 15 % som står utanför den ordinarie arbetsmarknaden. Den påverkar naturligtvis också människors - i det här fallet företagarnas - förtroende för politiken. Men, fru talman, det finns ett inslag i debatten om företagande och jobb som är ännu allvarligare. Det är den uppgivenhet som präglar de socialdemokratiska och centerpartistiska förslagen. De går ut på att antalet jobb skulle vara begränsat. Den som i dag inte har något jobb kan inte få det med mindre än att någon annan delar med sig av sitt eller slutar helt och hållet och förtidspensioneras. Med det här defensiva synsättet blir det naturligtvis svårt att se möjligheterna. Om man inte tror att konsumenterna i en framtid kommer att efterfråga nya, kanske i dag helt okända produkter eller att entreprenörer, om de ges bättre villkor, kan skapa nya Ericsson och nya Hennes & Mauritz, så är det lätt att man fastnar i defensiv zon, för att tala ishockeyspråk. Man förmår inte byta till en taktik som leder framåt. Om man tror att arbetslösheten beror på att det saknas uppgifter som behöver utföras är det naturligtvis följdriktigt att man i första hand siktar in sig på en reglerad arbetstidsförkortning och förtidspensionering. Men det är ju inte så det ser ut! Behoven finns ju, både här hemma och ute i världen. Det finns ett behov av tjänster i vård och omsorg, behov av produkter som kan föra utvecklingen framåt, behov av välutbildade människor som kan ta fram de produkterna och av entreprenörer som kan tillverka dem. Behoven kommer att kvarstå. På en del områden är konsumenternas krav och önskemål någorlunda förutsägbara, även i ett längre perspektiv. Det gäller t.ex. vård och omsorg. När det gäller utvecklingen i övrigt kan vi möjligen gissa vilken produkt som blir 2050-talets mobiltelefon eller hur detaljhandeln kommer att vara organiserad. Men mer än just en gissning blir det inte. Men ett vet vi - arbetsuppgifterna i samhället kommer inte att ta slut. Folkpartiets näringspolitik har inte mycket gemensamt med den uppgivna och defensiva hållning som präglar regeringens handlande, eller snarare brist på handlande. Våra förslag går ut på att skapa förutsättningar för nya jobb i den privata sektorn, och därmed - det är viktigt - resurser till nya jobb också inom vård och omsorg. Det är något som inte varaktigt går att åstadkomma på annat sätt än genom bra villkor för företagande. Också i mitt parti talar vi ofta om möjligheten för människor att påverka sin egen arbetstid, såväl arbetstidens längd som när man skall jobba. Men kortare arbetstid, arbetsdelning och förtidspensionering får aldrig bli en centralt styrd strategi mot arbetslösheten. Det är där vi skiljer oss åt. Det gör vi uppenbarligen också när det gäller synen på den enskilda företagaren, alltså han eller hon som är den viktigaste resursen i kampen mot arbetslösheten - eller åtminstone skulle kunna vara det i ett bättre företagsklimat. Det visar sig tyvärr gång på gång att socialdemokraterna inte förmår ta till vara den kraft som finns i det enskilda företagandet, nu senast i det regeringsförslag som presenterades i går. Trots att socialdemokraterna säkert har en uppriktig ambition att komma till rätta med massarbetslösheten och trots att det finns en rad åtgärder som skulle få fler företag att växa och nyanställa, uteblir de konkreta förslagen som skall åstadkomma en sådan utveckling. Trots att det finns förslag som skulle göra att fler människor ville och vågade starta en egen verksamhet, väljer regeringen i stället att koncentrera sig på arbetsmarknadspolitiska insatser. Det är svårt att värja sig mot tanken att det i första hand handlar om att hyfsa till statistiken. I reservationen från Folkpartiet, Kristdemokraterna och Moderaterna presenterar vi ett alternativ till regeringens näringspolitik. Det är ett alternativ som går ut på att riksdagens och regeringens uppgift är att skapa bra generella villkor för näringslivet och att ange ramar och regelsystem i stället för att ha ett omfattande statligt ägande. Det är ett alternativ där vi sänker skatter på företagande för att få nya jobb, fler som betalar skatt och därmed nya resurser till bl.a. vård och omsorg. Där ingår kraftigt sänkta arbetsgivaravgifter och avskaffad dubbelbeskattning för alla företag. De nya momsinbetalningsreglerna har naturligtvis också slopats i vårt alternativ. Arbetsrätten moderniseras. Det är ytterligare en fråga där socialdemokraterna har misslyckats. Vi visar hur avregleringen kan påskyndas. Det finns alltså ett klart alternativ till den av Centerpartiet stödda regeringspolitiken på det här området. Problemet är att betänkandet inte ger en korrekt bild av hur socialdemokraterna hanterar näringslivsfrågorna. Det beror alltså på att man säger och skriver på ett sätt men i praktiken handlar på ett helt annat. Fru talman! Ett av de absolut viktigaste uppdragen vi i dag har som förtroendevalda är att komma till rätta med den massarbetslöshet som innebär ett stort misslyckande för samhället. Folkpartiet har lagt fram mängder med förslag som syftar till att förbättra näringslivsklimatet i Sverige. Vi har redovisat några, men för att skapa bättre villkor för företagande krävs förändringar som spänner över nästan hela det politiska fältet. Det behövs ett nytt synsätt. Det behövs en annan majoritet som utformar politiken.

Fru talman! Partiernas ståndpunkter har såvitt jag förstår inte förändrats under den korta tid som gått sedan vi senast diskuterade näringspolitik. Det som kommit fram är ungefär samma saker som vi har sagt tidigare. För Vänsterpartiets del har det hela tiden varit fråga om att vi måste ha en långsiktig näringspolitik. Det är en politik som vi vet att knappast någon annan än staten kan ta ansvar för. Jag tänker på finansiering, upphandling osv. Men självfallet måste andra åtgärder till för att vi skall få ned arbetslösheten. Ökad köpkraft och ökad efterfrågan på hemmamarknaden är naturligtvis avgörande för om nya småföretag över huvud taget skall någon anledning, eller våga, komma i gång. Realräntan måste naturligtvis ned ytterligare, och inflationen måste hållas i schack. Det är saker som vi kan vara överens om vid vissa tillfällen. En annan viktig sak för att verkligen få en fungerande ekonomi och arbetsmarknad är att trygghetssystemen för majoriteten av löntagarna fungerar, och att man inte urholkar dem för mycket. Arbetsrätten skall vara till löntagarnas fördel. Det är också en viktig del för att man skall få en fungerande arbetsmarknad. När vi i Vänsterpartiet säger det kan man läsa i motioner från moderater, folkpartister och kristdemokrater att man egentligen inte behöver någon näringspolitik, och att staten i alla fall inte skall pyssla med sådant. De menar att vi skall sänka skatter och löner, och att vi kanske framför allt måste försämra arbetsrätten ordentligt så att företagarna får göra precis hur de vill utan att löntagarna lägger sig i. Jag tycker att partierna borde gå ut mycket tydligare med detta, och tala om för folk att det är så man vill lösa problemen. Efter Karin Falkmers inledning undrar man litet grand om hon har varit med under de senaste fem åren. Med denna höga svansföring om hur problemen kan lösas undrar man: Känner inte Karin Falkmer till den makalösa statsskuld som faktiskt finns kvar? Den tjatas det ju om från den här talarstolen gång efter annan. Känner hon inte till de vettlösa budgetunderskott som fanns ända fram till detta år, och som vi börjar få någon sorts ordning på? Jag tycker att de som känner litet ansvar för den politik som har förts under de senaste åren inte borde vara så väldigt kategoriska i olika sammanhang. Det svenska företagsklimatet känner vi till. Det är inte bara fråga om utredningar från regeringssidan eller från löntagarsidan, utan det finns OECD utredningar som visar att det svenska företagsklimatet är mycket bra. Företagsklimatet är bra, men efterfrågan är för svag. I vårbudgeten kunde vi mycket tydligt läsa hur bolagsskatterna ser ut i Europa. I det avseendet har vi knappast någonting att skämmas för här uppe i Sverige. Det finns länder med mycket högre bolagsskatter som klarar sig bättre i många sammanhang - det vet vi om. Åtminstone en del av oss har t.o.m. besökt en av de dynamiska regionerna i Europa, nämligen Emilien, dvs. Emilia-Romagna. Den tyska regionen Baden-Württemberg är ett annat exempel, där man utan att behöva sänka skatter och löner, försämra arbetsrätten eller ytterligare gynna företagsamheten med låga bolagsskatter lyckas hålla uppe en sysselsättning. Man söker arbetskraft, och nya företag växer hela tiden upp. Detta vore väl en intressant situation för både folkpartister och kristdemokrater - jag vet inte om jag kräver det från moderaterna - att analysera. Det finns alltså andra sätt att klara en arbetsmarknad och en samhällsekonomi. Fru talman! I betänkandet tas också träskiveindustrins problem upp. Situationen kan kännetecknas med att board och spånskiveindustrin i början av 70 talet kunde få sin råvara gratis, om man bara hämtade den. Det var alltså fraktkostnaderna som bestämde priset. Sedan dess har det hela tiden varit en skruv uppåt för priserna på industrispån. Industrispån är i det här fallet sågspån och kutterspån. Det är alldeles självklart att i en situation där kol och olja har beskattats ökar intresset för detta industrispån hos värmeverk och hos dem som gör briketter. Nu måste någonting göras för att klara av en situation där sågverken eventuellt skulle gå ned på litet lägre nivåer. Över huvud taget måste man naturligtvis se till att industrin kan få det spån den behöver för att klara sin produktion. I betänkandet står det att man skall försöka hitta någon frivillig överenskommelse. Det är jag med på. Men om detta inte lyckas måste man naturligtvis på något sätt lägga en skatt på industrispån för att få värmeverk och andra att gå över till annan bioenergi. Fru talman! Det är nästan litet komiskt att det finns en reservation från Moderaterna och Folkpartiet där de säger att detta bara är undanmanövrar från majoriteten därför att en kärnkraftsavveckling skall påbörjas. Det är väl i alla fall en överloppsgärning att skriva reservationer om någonting som ännu inte har skett! Detta är ett problem som finns i dag. Vi vet om att bioenergin blir intressantare och intressantare, men vi måste vara överens om att industrin skall kunna ha kvar det vanliga industrispånet för sin hantering. Jag tycker alltså att Moderaterna - precis som i den förra debatten som jag lyssnade på - gör ett väldigt stort nummer och en väldig överdrift av den energiomställning som nu kommer att starta. Till min stora besvikelse konstaterar jag också att regeringen trots näringsutskottets och Näringsdepartementets aktiva arbete inte lägger fram något förslag om stöd till den svenska varvsindustrin. I utskottets handläggning har vi klart konstaterat att vi naturligtvis vill ha bort alla subventioner från varvsindustrin över hela världen. Detta var måhända på gång, och är väl fortfarande på gång. Men alla intressenter har fortfarande inte skrivit under avtalet. Därmed fortsätter subventioneringen av varven ute i Europa och i övriga världen. Med anledning av detta har regeringen utrett och analyserat situationen. Utredaren som har gjort detta säger att de svenska varven naturligtvis måste ha samma konkurrensvillkor som varven i övriga världen. Han föreslår därmed att vi skall införa ett stöd som är likvärdigt med det som finns i övriga EU. Detta har utskottet tyckt varit riktigt, och förutsatt att ett sådant förslag skall komma från regeringen. Det är nämligen fråga om att verkligen skapa nya, riktiga jobb. Det är fråga om att se till att den svenska varvsindustrin klarar sig i framtiden. Vi vet om att teknikutvecklingen är snabb också i den här branschen. För ca 60-80 miljoner skulle man kunna klara ut den här biten, och åtminstone bli konkurrenskraftiga med övriga EU. Självfallet skulle stödet försvinna så fort som alla stater kan komma överens om att subventionerna skall bort. Reynoldh Furustrand, som jag antar tycker likadant som jag i den här frågan, måste ändå förklara vad som har hänt. Det är inte acceptabelt att vi samtidigt som vi diskuterar sysselsättning och arbetslöshet och försöker hitta nya jobb inte tar vara på de chanser som är så uppenbara. Vi har fortfarande kunskap om att bygga båtar i det här landet. Här får Sverige chansen att åter kunna få varv som utvecklas i stället för att ständigt gå tillbaka. I kommande motioner kommer Vänsterpartiet att föreslå ett införande av ett varvsstöd i avvaktan på att övriga OECD kommer överens om borttagandet av dessa subventioner. Jag yrkar bifall till reservation 3.

Fru talman! På en begränsad planet kan man inte ha en tillväxt som är obegränsad. Jordens begränsade resurser sätter också gränser för näringslivets expansionsmöjligheter. Den enda verkliga produktion som sker är den som pågår i växternas fotosyntes. Den enda, ur mänskligt perspektiv, eviga energikällan är solen. Fru talman! I dag har här i kammaren diskuterats jordbruksutskottets betänkande På väg mot ett ekologiskt hållbart samhälle. Låt oss inte stanna där utan fortsätta att tala i dessa termer nu när vi skall tala om näringslivet. Miljöpartiet de gröna kallar också följdriktigt sin motion för Ett ekologiskt hållbart näringsliv. Vi vet att de biologiska processerna ingår i naturliga kretslopp som bygger på principen uppbyggnadnedbrytning-ny uppbyggnad. De drivs av solens energi och är effektiva och produktiva i ordets egentliga mening. Den industriella produktionen däremot bedrivs ofta genom att man går raka vägen från gruvan, via konsumenten, till avfallshögen. Målsättningen måste nu vara att omvandla industriprocesserna och varuflödet till industriella kretslopp. Detta kräver stora men nödvändiga förändringar. Hushållningen med naturresurser måste förbättras. Varor och material måste ingå i återanvändnings och återvinningssystem med minimala svinn. Produkterna måste vara lätta att demontera, och produktionsprocesserna måste fungera som slutna system, vilket medför att mängden föroreningar, molekylsopor, minskas till nära noll. Det är också det som är innehållet i begreppet hållbar utveckling. Grundprincipen för det hållbara samhället är att det som är hållbart långsiktigt också blir lönsamt kortsiktigt. I dag är det ofta tvärtom. Näringslivet stimuleras därmed till att producera icke ekologiskt anpassade varor på ett icke-hållbart sätt. För att komma till rätta med det krävs en grundläggande grön skatteväxling, dvs. sänkta skatter och avgifter på arbete och höjda skatter på energi, råvaror och utsläpp. Vi upplever att nästan samtliga partier tagit denna lösning till sina hjärtan, varför vi börjar se en ljusning i tunneln både vad beträffar arbetslösheten och näringslivets utveckling för ett ekologiskt hållbart samhälle. Den omställning av samhället som behövs skapar tiotusentals jobb, kanske hundratusentals jobb. Men mest ger ändå arbetstidsförkortningen. Vi har räknat med att den kan ge 200 000 jobb bara genom att arbetstiden sänks med fem timmar i veckan. Fru talman! Vi får inte glömma att människan ingår i detta kretslopp. Ett socialt hållbart näringsliv är därför det inslag i väven som kan möjliggöra det ekologiskt hållbara näringslivet. Vi i Miljöpartiet anser att näringslivet även skall vara socialt hållbart. Näringslivet är en naturlig del av samhällets sociala struktur. Små företag, självstyrande företag och kooperativa företag är ofta en del i ett socialt sammanhang där delaktighet och ansvarstagande omfattar något vidare än enbart vinstmaximering. Därför är det viktigt att stimulera dessa typer av företag. En viktig dimension i näringslivspolitiken är att människor - samhället är ju ändå till för människor - känner att de kan påverka, vara delaktiga och ha överblick. Alla dessa förutsättningar för ett samhällsengagemang motverkas när näringslivet globaliseras, ägandet flyttar långt bort från dem som berörs av verksamheten och strukturerna blir otydliga och anonyma. Självtillit är ett grundbegrepp för den gröna internationella rörelsen. Självtillit innebär ett stort mått av oberoende från maktcentrum. I dag ser vi en utveckling som leder bort från självtillit, ansvarstagande och delaktighet. Vi har alltmer fått ett näringsliv som inte är socialt hållbart. Men det finns ljusglimtar. I Norrland diskuteras just nu en regional småföretagarbörs, Mittbörsen eller Mittorget. Förslaget går ut på att etablera en eller möjligen två småföretagarbörser i Norrland. Det är ett sätt att finna en infrastruktur för det regionala ägandet och kunna agera på en lokal handelsplats. Både för placerare och småföretag blir det en kick att arbeta nära människorna. Alla känner sig delaktiga och kan vara med och påverka. Man satsar och riskerar hellre pengar på den lilla företagaren på orten än i ett företag på andra sidan jordklotet. Många vill hellre placera sina pengar i regionen som en garanti så att regionen utvecklas i stället för att utarmas. Det kallar jag en långsiktig utveckling - ett ekologiskt hållbart näringsliv - eftersom produktion och konsumtion kommer närmare varandra och transporterna minimeras. I det förslag som jag har fått i min hand tas också regionala branschorienterade investmentbolag upp. Man föreslår helt logiskt att som pilotprojekt skulle man kunna starta Miljöinvest Mitt AB med inriktning på industriell miljöteknik samt Energiinvest Mitt AB med inriktning på den nya generationens miljövänliga energiprodukter. Som ni hör kommer detta från mitt eget län, Västernorrland, som ligger i Mittsverige och När vi var uppe i Åre fick vi också höra om Nordens gröna bälte som går från Trondheim i Norge och ända över till Finland. Detta är bara en del i det hela. Det finns mycket mer att hämta i det här dokumentet som är ett förslag från näringslivet i Norrland. Där vill man satsa på kreativitet och innovationer som gynnar det småskaliga och ökar riskkapitalet för dem. Vi i Miljöpartiet vill underlätta för småföretagare att starta eget. Enligt uppgift från patentbyråerna är det huvudsakligen de små företagen och de enskilda uppfinnarna som står för de omvälvande förnyelserna, medan storföretagen svarar för vidareutveckling av redan gjorda genombrott. Här behövs förändringar i regelsystemet så att de små och kreativa inte motarbetas. Regelsystemet måste förenklas. Man kan kanske också undanta dem från momsinbetalning under det första året när ett nytt företag startas. Man måste alltså hitta andra lösningar. Något helt nytt som vi föreslår är starta-våratbidrag för dem som ingår i kooperativ. När en grupp formas för att starta ett gemensamt ägt företag kan ju någon i gruppen har rätt till starta-eget-bidrag, medan andra i gruppen har arbete och därmed ingen rätt till sådant stöd. Konsekvensen kan bli att gruppen får en sämre kompetensmässig sammansättning. Det skulle undvikas om samtliga medlemmar fick rätt till stöd. Det skulle framför allt leda till fler etableringar. Miljöpartiet föreslår att regelsystemet ändras så att arbetsförmedlingen kan bevilja starta-vårat-bidrag vid kooperativa etableringar. Detta för osökt över till en modell som provats med framgång i Norge men som ursprungligen kommer från Bangladesh. Fru talman! Jag vill gå in på ämnet nätverkskredit. Kortfattat kan nätverkskredit beskrivas på följande sätt. Den är uppbyggd på att fem arbetslösa kvinnor - det är riktat till kvinnor - får 200 000 kr tillsammans från staten. Gruppen prioriterar och stöttar varandras projekt fysiskt, psykiskt och socialt, och medlemmarna kan låna 50 000 kr var som återbetalas på tre år. Inte mer än 80 % kan lånas ur potten. Gruppen står solidariskt ansvarig för lånet. Varje månad sparar gruppmedlemmar 150 kr var för att kunna använda dem till kurskostnader, inköp av nyttoföremål etc. Gruppen präglas av solidaritet och samarbete. Gruppen löser de problem som uppstår. Man möts ofta, och man samlas kring minst ett projekt åt gången. Det kan vara högst två, man vill inte ha fler. Nätverkskredit lär genom aktivt deltagande i egna och andras etableringskontakter hur man skall bygga upp en näringsverksamhet. Som ni hör är detta mer hjälp till självhjälp. Det är inga stora belopp. Men det är just dessa som har kommit på sidan om och som man inte räknar med när det skall ges lokaliseringsstöd t.ex. Detta är en mikrokreditverksamhet. Den passar lika bra i i-land som u-land. Den här verksamheten har spridit sig som ringar på vattnet. I april månad i fjol var man uppe i 25 projekt. I dag är man uppe i ett femtiotal. Senast i går talade jag med en kvinna i Akershus, i det fylke där Oslo ligger. Det är alltså så nära huvudstaden, men det finns ändå ett behov av detta. Hon berättade att samma dag hade tre förfrågningar om att starta nätverkskredit kommit till henne. Det senaste i detta handlar om invandrare och det flerkulturella Norge. Jag har fått ett telefax på 50 sidor om vad som händer på det här området. I betänkandet talar vi ju om att det är viktigt att satsa på invandrare och kvinnor. I Stortinget i Norge tar man upp att man skall satsa just på invandrare, och speciellt på kvinnor. Man börjar med att lära upp ledare på asylplatserna där de bor. Man lär upp cirka tolv ledare. Kring varje ingår sedan fyra personer, men det får inte vara släktingar. Så går detta i fyra faser tills de står på egna ben. När de väl står på egna ben kan de gå ur nätverket, och då kan nya komma in. Och detta bestämmer man helt och hållet själv. Jag tycker att det är en suverän modell. Man har också vänt sig till samer och till invandrare i Norge. På Nordkalotten finns det t.ex. finländare och samer. Man har fått mycket goda resultat, och man jobbar utifrån både sociala och kulturella skillnader. Vi skall åka till Norge på måndag. Jag hoppas att vi får träffa de människor som jobbar på ett annat sätt regionalt, inte bara oljeföreträdare och de som kör med gas. I det här fallet handlar det nog om att gasa i en annan skala. Jag ser det som mycket framgångsrikt. Gro Harlem Brundtland har skrivit i ett förord till en bok att det här är någonting som hon verkligen tror på. Det är en bankverksamhet i nätverksform. Bara under den tid som hon har varit med - fyra-fem år - har 200 kvinnor startat bra verksamheter. Det här läggs inte ned, utan det sprider sig hela tiden. I Sverige har vi en bit kvar innan vi kan starta en sådan här kvinnobank. Där alla nätverkskrediter går ihop har man i Norge startat kvinnobankens Norgenätverk. Det roliga är att det startade i lilla Lofoten i glesbygden. Jag menar att det verkligen finns möjlighet här i Sverige att ta efter. Jag vet att det har varit uppe i de nordiska länderna, i Finland, Sverige och Norge. Men det har inte slagit igenom. Det finns ett projekt i Sverige. Det finns i Dalarna, och det ger mig hopp för framtiden. Med detta vill jag yrka bifall till reservation 4.

Fru talman! Näringspolitiken handlar ju om väldigt mycket mer än det som näringsutskottet har att hantera i det dagliga riksdagsarbetet. Det handlar mycket om frågor som hanteras i arbetsmarknadsutskottet, utbildningsutskottet, skatteutskottet och finanspolitiken. All den här politiken sammantaget bildar vad vi brukar kalla för ett näringspolitiskt klimat. Det är det klimatet vi diskuterar i dag. Vi diskuterar hur det skall förbättras och hur man kan förändra det för att underlätta för företag och företagande. Därför kanske en del av inläggen också berör andra områden än de som ligger inom näringsutskottets hank och stör. Men det tror jag är oss förlåtet en dag som denna. Det handlar om att åstadkomma ett riktigt klimat som gör att vi får fram nya företag, att vi får fram växande företag bland dem som redan finns. På det sättet genereras nya resurser som behövs för att klara av angelägna områden som vård, omsorg, skola och självklart också för att klara av våra löner så att vi som privatpersoner kan leva ett drägligt liv. Den förfärande höga arbetslösheten som vi har att brottas med i vårt land är på något sätt betyget för hur vi har lyckats. Man får säga att vi under ganska många år tyvärr har misslyckats med att föra en ekonomisk politik, en näringspolitik, som gör att vi klarar av att erbjuda alla de människor som vill arbeta ett riktigt arbete. Men den rådande arbetslöshetskrisen är egentligen inte ödesbestämd. Antalet arbetstillfällen som vi har är inte en gång för alla givet. Det finns inte någon naturlag som talar om vad antalet skall vara. Det finns alla möjligheter att genom en riktig politik se till att antalet arbetstillfällen ökar. Jag tror att den här debatten vinner på att vi alla ställer oss frågan: Vad är det egentligen som skapar nya jobb? När jag går tillbaka kommer jag för min del fram till att nya riktiga jobb uppstår när enskilda människor finner det vara mödan värt att starta en liten verksamhet eller att utveckla den verksamhet man har. I så fall, om man instämmer i den uppfattningen, handlar politiken om att göra trösklarna så låga som möjligt, så att det blir så enkelt som möjligt för den enskilde att starta och driva en verksamhet och för det befintliga företaget att växa. Min uppfattning är att den socialdemokratiska regeringen förefaller vara paralyserad när det gäller arbetslösheten. Man klarar inte av att hantera situationen. Det man nu hamnar i är nya möjligheter för människor att lämna arbetslivet. Det tycker jag är en väldigt defensiv politik. Det berättas att det i slutet av 1800-talet kom ett brev till den amerikanska presidenten från den dåvarande chefen för patentverket. Där stod det: Bäste herr president! Det är nu tid att lägga ned patentverket. Allt som kan uppfinnas är nu uppfunnet. Historien har naturligtvis visat att det är fel. För varje dag som går utförs det mer och mer arbete i världen. För politiken handlar det om att organisera samhället på ett sådant sätt att det blir så lätt som möjligt att starta och driva företag. Christer Eirefelt var tidigare inne på skillnaden mellan retorik och faktisk politik när det gäller den socialdemokratiska regeringen. Det förefaller som om man i Regeringskansliet har en avdelning som utformar de flotta anförandena och producerar floskler och en annan avdelning som utformar politiken. Jag tror att man skulle vinna på att försöka integrera de här verksamheterna så att man talar om en och samma sak, så att det finns ett samband mellan de retoriska poängen, de högstämda parollerna och den politik man verkligen för. Nya företag skapas bara när enskilda människor finner det vara mödan värt att starta eller utveckla ett företag. Politiken måste inriktas på att sänka trösklarna som hindrar oss som enskilda människor att förverkliga idéer och uppslag. Den här insikten, menar jag, måste slå rot också i regeringen. Om man inte går tillbaka till grundfråga om vad det egentligen är som skapar nya arbetstillfällen riskerar man att hamna snett när det gäller politiska åtgärder. Exempel på det är det nu aktuella förslaget om förtidspensioneringar, Kalmarmodeller och diskussioner om arbetsdelning. Det finns en risk för att man satsar både pengar och resurser på att få bort så många människor som möjligt ur statistiken, i stället för att satsa på att få fram nya verkliga arbetstillfällen. En sådan statistikpolitik tror jag är fel. Den är felaktig eftersom den gör att vi använder våra resurser på ett felaktigt sätt. I ett längre perspektiv klarar vi inte av att få intäkter till sådana angelägna verksamheter som vård, omsorg och skola, som vi ju alla vill slå vakt om. Sedan 1970 har ekonomin i Sverige utvecklats sämre än i andra industriländer. Om tillväxten hade varit densamma i Sverige som genomsnittet i Västeuropa hade varje svensk under åren 1970-95 haft en sammantaget högre levnadsstandard på 250 000 kr. För en liten familj med två barn handlar det om 3 000 kr högre per månad, om vi hade haft samma tillväxt som andra industriländer har haft sedan 1970. Det säger en del om vikten av att vi förmår driva en riktig politik. Även om vi som har arbete tycker att vi lever på en hygglig nivå är det långsiktigt omöjligt att fortsätta att halka efter på det här sättet. Hur skall då en bättre politik se ut? För mig som kristdemokrat handlar det om några punkter som jag vill ta upp. Det handlar om stabila spelregler. Det har vi diskuterat många gånger. Det är klart att varje politiskt parti har sina svar på hur spelreglerna skall se ut, och just de skall vara stabila. Här ligger det naturligtvis en motsättning i det politiska systemet som motverkar just stabila spelregler. Jag tror att det är oerhört angeläget att det inte blir tvära kast och snabba förändringar som försvårar. Den som är småföretagare har tillräckligt stora problem med att manövrera sig på marknaden och med att klara av de förändringar som sker på marknaden. Man skall inte dessutom hela tiden behöva hålla ett öga på det politiska systemet och på vad politikerna kan hitta på. Det handlar om att gynna sparande och skapa skatteregler som inte missgynnar investeringar i företag i förhållande till riskfritt sparande. Det handlar mycket om tillit och förtroende i ett samhälle när det gäller möjligheterna att starta företag. Lennart Beijer var i sitt inlägg inne på de förhållanden som råder i norra Italien. Hurdant är det klimat som gör att många småföretag växer fram där? Jag tror att det en hel del handlar om tilliten och förtroendet i de små sammanhangen liksom - det fick vi också lära oss, Lennart Beijer - om kapitalbildningen. Man har mycket pengar sparade, antingen i familjen eller tillsammans i släkten. Det har varit ganska lätt att få människor att ställa upp för varandra när de startar i liten skala, utan att göra sig beroende av banker och dra på sig stora räntedragande skulder. Jag tror att det finns också övriga viktiga områden när det gäller att åstadkomma ett sådant klimat. Det handlar bl.a. om lönebildningen, om underlättande av de ungas inträde på arbetsmarknaden liksom naturligtvis om utbildningsfrågorna. Varför inte skapa möjligheter för var och en att bygga upp ett utbildningskonto? Arbetsgivaren och staten kunde tillsammans med en avdragsrätt för arbetstagaren möjliggöra uppbyggandet av ett konto att använda för den kontinuerliga utbildning som jag tror kommer att krävas i framtiden. Vi behöver en bättre arbetsrätt, och vi behöver klargöra statens roll, som är att besluta om och bevaka spelreglerna, framför allt inte att själv driva företag. Det handlar om att avskaffa den förlängda arbetsgivarperioden. Detta har berörts tidigare i debatten. Jag tycker att det är en mycket viktig åtgärd. Motsatsen, dvs. fördubblingen av den tid under vilken arbetsgivaren har ansvar för de anställdas sjukersättningar, är helt fel signal. Det gäller någonting som vi gemensamt skall kunna bära. Det handlar om att avbyråkratisera och naturligtvis om att öppna den privata tjänstesektorn. Där finns, med statsministerns ord, framtidens arbetstillfällen. Det vore, som statsministerns sagt, korkat att bortse från tjänstesektorn. Det är där som framtidens jobb kommer. Nu väntar vi på åtgärder. Jag hoppas att Reynoldh Furustrand i sitt anförande kommer att beröra tjänstesektorns roll.
Fru talman! Det är intressant att även Göran Hägglund tar upp norra Italien. Jag tror att han måhända har rätt i att italienska familjer har det hyggligt ställt, i varje så pass att de vet att de kan satsa de tillgångar som de eventuellt har. Men Göran Hägglund måste väl hålla med om att det i den svenska debatten måste framstå som något förbryllande att man i norra Italien klarar att starta nya företag, trots den hårda beskattning, de så pass höga löner och den hårda arbetsrätt som man där har. Göran Hägglund tog också upp arbetsgivarinträdet vid sjukdom. Jag håller med om att det är en av de faktorer som i dag försvårar för i varje fall små företag att anställa nya medarbetare. För små företag med t.ex. upp till fem anställda är detta ett bekymmer. De måste väldigt noga veta vem de anställer, eftersom de riskerar att få betala dennes sjukdom i 28 dagar. Vi har från vår sida föreslagit att småföretagarna skulle särbehandlas genom att arbetsgivarinträdet för dessa helt enkelt slopas. Huruvida gränsen skall dras vid fem anställda eller någon annanstans får man väl diskutera, men om Göran Hägglund är med på detta, skulle vi kanske kunna komma en bit framåt på vägen. Jag tycker dessutom att människor som har jobbat i kanske 40-45 år skall ges möjlighet att tidigare gå i pension. Jag tycker att den idén förhånas alltför mycket. Tycker inte Göran Hägglund att det med nuvarande arbetslöshet och med tanke på att dagens 60-åringar har jobbat i 40-45 år ligger något i att ge dessa en chans att gå i pension några år tidigare?
Fru talman! Både Lennart Beijer och jag kommer från Småland, och vi behöver egentligen inte se ända bort till Italien för att se skillnaden mellan olika regioner. Av exemplen Småland kontra Norrland och norra Italien kontra södra Italien kan man möjligen dra den lärdomen att vissa områden har en sådan kultur att det där går att driva företag nästan oavsett vilka förhållanden som råder, medan det inte går i andra områden. Man måste därför sänka trösklar och se till att regelverk och skattepolitik är riktigt utformade, så att man också i de områdena kan få en kultur som utvecklas och som ger möjlighet till nya och växande företag. Vad gäller sjuklöneperioden tror jag att vi är överens om att den ordning som råder i dag är orimlig. Det är viktigt att man snarast kommer tillbaka till den kortare period som gällde tidigare. Jag tycker för min del att detta skall gälla alla företag. Det handlar inte främst om företagen utan om de enskilda människorna. Vi riskerar att skikta människor utifrån de fysiska förmågor de har. En enskild människa som är kroppsligt svag kommer i framtiden kanske inte att ha samma möjlighet att få jobb som den som är - om uttrycket tillåts - ett fysiskt praktexemplar. Då hamnar vi i en människosyn som jag inte vill se etablerad i vårt land.
Fru talman! Göran Hägglund och jag blir kanske alltför överens, smålänningar som vi är. Men hur blir det om vi skulle få välja? Låt oss säga att alla önskar att arbetsgivarinträdet helt skulle tas bort men att det av ekonomiska skäl inte går att genomföra, åtminstone inte just nu! Har vi då en chans att ta bort det åtminstone för de mindre företagen? Tycker inte Göran Hägglund och Kristdemokraterna att det skulle vara intressant att gå den vägen? Det skulle dessutom vara intressant att veta vilken humanitet som Göran Hägglund skulle vilja visa när det gäller att ta hänsyn till den äldre arbetskraft som har jobbat länge, som känner sig sliten och gärna skulle vilja lämna över till yngre kolleger?
Fru talman! Det är lätt att svara på frågan om det är bättre att undanta de mindre företagen. Det är ungefär lika lätt som att svara på frågan om man hellre är frisk och rik än sjuk och fattig. Det är klart att det är bättre att skona de mindre företagen än att inte skona några. När det gäller förtidspensionering är jag av olika skäl rädd. Vi kan i fikarum och lunchmatsaler, över huvud taget på arbetsplatserna, komma att skapa en stämning där den som har uppnått 60 års ålder eller ligger strax däröver känner att han eller hon nog helst bör gå hem, därför att han eller hon upptar ett arbete som rätteligen borde tillfalla någon som är yngre. Ett sådant samhälle vill jag helst slippa uppleva. Jag tror, möjligen till skillnad från Lennart Beijer, att det går att åstadkomma dramatiska förändringar i fråga om arbetslösheten genom att bedriva en politik som tar fasta på de drivkrafter som enskilda människor har och som kan få dem att starta och utveckla företag.

Fru talman! Ärade talman! I det betänkande som vi nu debatterar behandlas över 100 motioner, som alla berör principiellt viktiga områden inom näringspolitiken. Det finns naturligtvis en ambition hos motionärerna att utveckla näringspolitiken utifrån de politiska ståndpunkter som de själva intar. När jag hörde Karin Falkmers anförande var det som om klockan hade stått stilla. Vi hade motsvarande debatt för ett år sedan, då Karin Falkmer använde precis samma typ av argumentation som nu. Det är fråga om en veklagan över den socialdemokratiska politiken: Ingenting har gjorts, och ingenting kommer att göras. Görs det någonting, kommer det absolut inte att bli bättre. Det är tråkigt att höra att inte heller de förslag som Karin Falkmer och Moderaterna står bakom leder till någon förbättring. Har Karin Falkmer glömt bort vad som hände mellan 1991 och 1994? Sverige har som enda land i västvärlden gjort den sannolikt största budgetsanering som över huvud taget något land har gjort. Det har varit nödvändigt och smärtsamt. Det är nödvändigt för att vi skall ge förutsättningar att visa att Sverige i fortsättningen skall vara ett välståndsland. Vilken politik var det, Karin Falkmer, som bidrog till att vi tvingades göra dessa gigantiska saneringar? Jo, det var en borgerlig politik. Dess mål var att ta fasta på att företagandet skulle få bättre resurser och att skatterna skulle lättas för framför allt dem som då hade höga skatter, dvs. Karin Falkmers fränder. Den politik vi har fört sedan 1994 har inneburit att vi har försökt att fördela bördorna så rättvist som möjligt. Det har sannerligen inte varit lätt. Jag kan försäkra Karin Falkmer att när jag åker runt i landet på möten och träffar både företagare och fackföreningsfolk får jag väldigt mycket kritik. Jag får kritik därför att det vi gör inte är tillräckligt, eller så har vi gjort någonting som är för mycket. Vi har tvingats att göra detta utifrån en ekonomisk realitet, nämligen att se till att få landet på fötter. Det tycks Karin Falkmer helt ha glömt bort. Nu kan vi se ett litet ljus i en tunnel. En förhoppning om att det håller på att gå åt rätt håll. Det är resultatet av en mycket tuff politik som nu börjar skönjas. Den skall ge förutsättningar för att kunna gå vidare. Men jag kommer aldrig som socialdemokrat att ställa upp på annat än att den politiken blir fördelningspolitiskt riktig. Jag kommer aldrig att medverka till att ge subventioner och förmåner åt vissa grupper medan andra skall få stå tillbaka. Jag har fått kritik för det, men jag tar den kritiken, och jag försvarar den politik vi för. Jag har fått kritik för att vi har sänkt ersättningsnivån i transfereringssystemen: sjukförsäkringen, barnbidrag och a-kassan. Men vi kan inte rätta till detta förrän den ekonomiska politiken är på en sådan nivå att det skall kunna rättas till. Jag får kritik för att inte företagen får mer resurser. Vi kan inte rätta till detta förrän vi har en stabil ekonomisk politik i grunden. Vi har tvingats föra den kanske tuffaste politiken i modern tid beroende på att det havererade totalt under tre år med borgerlig politik. Arbetslösheten i vårt land ligger tyvärr på en alldeles för hög nivå. Det är vi alla överens om. Det har vittnats om här tidigare. Inget är viktigare, framför allt inte för oss socialdemokrater, än att pressa ned arbetslösheten. Vi har utfäst att halvera den öppna arbetslösheten till sekelskiftet. Vi vet att vi har satt ribban mycket högt, och vi skall se till att vi klarar av det. Men om det skall vara möjligt att klara den målsättningen krävs att vi utformar en utvecklingsstrategi för ökad tillväxt, en politik som ger möjlighet till framtidstro. Vi har över tiden sett att låg tillväxt leder till färre jobb och dålig utveckling, och det hotar hela det gemensamma välfärdssystemet. Självklart måste näringspolitiken inriktas så att vi får en bra tillväxt som gör det möjligt att värna sjukvård, omsorg och utbildning och så att vi får en bra kvalitet i verksamheterna. Tillväxten skall också ge möjlighet att frigöra resurser för att skapa ett ekologiskt hållbart samhälle. Att ställa om till ett ekologiskt hållbart samhälle är en uppgift som för varje dag kommer att stå alltmer i förgrunden. Den förändring som vi vet är nödvändig måste ske med sikte på att våra industrier också blir delaktiga i en sådan process. Herr talman! Regeringen har sedan tillträdet år 1994 genomfört en rad åtgärder för att stimulera tillväxten. I stor utsträckning har politiken inriktats på framför allt de mindre och medelstora företagen, varav många är tillväxtföretag. Det är också i den typen av företag det finns många goda erfarenheter och idéer som kan förverkligas och utvecklas. Vi vet att många av de nya jobben kommer att finnas i små och medelstora företag. Ofta är det fråga om en omvandling från större enheter. Inte sällan handlar det om industriföretag som renodlar sina verksamheter och köper sina tjänster från nya tjänsteföretag som utvecklas. Herr talman! Låt mig också slå fast att de stora företagen är viktiga både som motorer och beställare. De större företagen utgör en viktig bas för andra verksamheter. I många delar av vårt land avgörs hela utvecklingen utifrån hur stora företag kommer att fortsätta med sin tillverkning. Sett ur ett annat perspektiv är det naturligtvis någonting som vi måste observera. De stora företagens kraft och roll påverkar oss mycket starkt. I min valkrets i Oxelösund skulle den kommunen raderas från kartan om SSAB skulle försättas i en sådan situation att det inte finns kvar på marknaden. Så pass stor kraft har detta företag. Självfallet måste vi se till att ett sådan företag får förutsättningar att vara med på marknaden. I går redovisade regeringen i vårpropositionen en rad konkreta åtgärder som skall ge företagen bättre möjligheter att stärka tillväxten. Vi har också tidigare vidtagit åtgärder just i den riktningen. Låt mig ge några exempel. En omfattande utbildningssatsning som blir ett viktigt steg i det kunskapslyft som behövs för att stärka konkurrensen. Förändringar i ägarbeskattningen i mindre onoterade företag. Kvittningsrätt har införts. 1 miljard kronor har avsatts för småföretagarutveckling. Ökad teknikspridning och ökat samarbete med högskolorna. Vi märker i regioner där högskolor finns vad detta betyder för de små och medelstora företagen. Inrättandet av industriella utvecklingscentra, IUC, på nio platser i landet är ett första steg. Detta sker i syfte att stimulera utvecklingen och skapa nya jobb, och då framför allt i småföretag. Vi har avsatt 1 miljard kronor till ett program för en omställning till en hållbar utveckling med inriktning på aktiv miljöpolitik. Vi har avsatt 1 miljard kronor för ett utökat och utvecklat Östersjösamarbete till nytta för samtliga länder kring Östersjön och viktiga regioner i vårt land. Länsstyrelserna har fått resurser för att samordna och utveckla regionala insatser för att öka tillväxten och sänka arbetslösheten. En särskild småföretagardelegation som skall skapa enkla regelverk och mindre byråkrati är tillsatt. 10 miljarder kronor är avsatt i en sjätte AP-fond, pengar som skall se till att det långsiktigt finns riskvilligt kapital för små och medelstora företag. Detta gjorde Karin Falkmer ett politiskt nummer av, att AP fonderna, dessa socialistiska fonder, skulle få användas och aktiveras på kapitalmarknaden. Vad är det för skillnad, Karin Falkmer, mellan att våra gemensamma AP-fonder används på kapitalmarknaden och att stora utifrån ägda utlandsfonder går in på samma marknad? Jag har inget emot att de gör det. Jag har inget emot att stora pensionsfonder från USA eller något annat land verkar på vår marknad. Men varför skall inte vi själva med våra fondsystem kunna få konkurrera? Vi skall se till att vi utvecklar ännu bättre de kooperativa företagsformerna och aktiverar bildandet av lokala kooperativa utvecklingscentrum. Särskilda satsningar skall ske på turistnäringen som en framtidsbransch. Precis som Kjell Ericsson vittnade, och som vi som var med i Jämtland har erfarenheter av, finns det goda förutsättningar för turistnäringen att anställa ännu fler människor. Vi har skapat en organisation för turistnäringen som är stabil. Nu krävs det insatser för marknadsföring och utveckling som lockar turister till landet, något som ger möjlighet att långsiktigt anställa fler människor. Vi har bildat ett kunskapscentrum för turism med Mitthögskolan i Östersund där EU-medel utgör ett viktigt inslag. Vi ökar den internationella marknadsföringen av Sverige som turistland. Herr talman! Detta är bara några av de åtgärder som har vidtagits. Lägger man till detta de positiva effekterna av en sjunkande ränta och stabila statsfinanser finns det som jag ser det en mycket stark grund för en framsynt näringspolitik. Dessa offensiva satsningar ställer inte oppositionen, och framför allt inte Moderaterna, upp på. Det är samma lista som tidigare. Det har sagts tidigare i denna talarstol, och det sades i dag. Skatterna skall sänkas mer för företagare och företag. Reglerna på det arbetsrättsliga området skall förändras radikalt till förmån för dem som anställer. Ta bort statliga och kommunala verksamheter som konkurrerar med det privata! Öka avregleringen! Listan kan göras hur lång som helst. Träffar Karin Falkmer några löntagare? Träffar Karin Falkmer några konsumenter? När jag hör Karin Falkmers lista tror jag faktiskt inte att hon gör det - det är inte dem hon pratar för. Arbetsrätten skall inte värna löntagarna, och vi skall inte ha en politik som gynnar konsumenter; i första hand är det för företagen som Karin Falkmer talar. De här gamla kända ståndpunkterna ger ingen offensiv näringspolitik. De ger inte fler jobb. Den här politiken har tidigare slagit ut människor från arbetsmarknaden. Inemot 400 000 människor var faktiskt arbetslösa när socialdemokratin tog över regeringsmakten. Vi kan beklaga att vi på grund av konjunkturförändringar och strukturförändringar inte har lyckats att klara arbetslösheten så snabbt som vi hade ambitionen att göra, men målet står fast: Vi skall se till att halvera den öppna arbetslösheten fram till år 2000, och vi skall göra det med en näringspolitik som är bra för landet - för landets företagare, löntagare och konsumenter. Därmed yrkar jag avslag på samtliga motioner och reservationer till detta betänkande.

Herr talman! Reynoldh Furustrand utnyttjar naturligtvis de få ljusglimtar som finns. Det är förstås litet djärvt att försöka använda arbetslöshetssiffrorna i det arbetet. När man tar del av statistiken är det också litet svårt att förstå Reynoldh Furustrands och regeringens förnöjsamhet, inte bara när det gäller sysselsättningen. Sverige har i dag en högre arbetslöshet än EU:s genomsnitt och 40 000 fler arbetslösa i dag än för ett år sedan. Det är ett av de få EU-länder där arbetslösheten ökar. 1996 hade vi den näst lägsta tillväxten av alla EU-länder. Investeringsnivån är inte heller vad den borde vara - den är bland de lägsta i Europa. Nyföretagandet minskar. Antalet inregistrerade bolag har sjunkit sedan 1994, och den här negativa utvecklingen fortsätter, såg jag häromdagen. Dessutom är spädbarnsdödligheten bland de företag som trots allt startar förfärande hög. Det är bara 40 % som överlever tioårsdagen, såg jag. Det här visar att de åtgärder som Folkpartiet föreslår för att förbättra företagsklimatet är absolut nödvändiga. Varför då den mycket defensiva hållning som de åtgärder som föreslogs i går visar på, Reynoldh Furustrand? Av de 16 miljarderna går mindre än en enda till ett bättre klimat för småföretagarna. Det visar på den prioritering som regeringen och socialdemokraterna gör. Inte är det tilltro till småföretagaren som är det mest kännetecknande!
Herr talman! Som jag sade i mitt inledningsanförande beklagar jag djupt att vi inte så snabbt som vi önskar kommer till rätta med arbetslösheten. Jag beklagar också att vi ligger på samma nivå som andra länder i Europa när det gäller arbetslöshetens storlek. Men vi kommer inte att slå oss till ro med detta. Den politik som vi nu lägger fram förslag om syftar till att skapa bättre förutsättningar. Christer Eirefelt kan i och för sig beklaga sig över att det i vårpropositionen är bara en miljard som används till företagandet. Men om Christer Eirefelt adderar den miljarden till de satsningar som har gjorts tidigare blir det åtskilliga miljarder som företagen, framför allt små och medelstora företag, har nytta av. Vi skall se till att de pengarna verkar. Väldigt mycket av de åtgärder vi har beslutat om tidigare har faktiskt ännu inte hunnit börja verka. Därför måste man se detta i ett litet längre tidsperspektiv. Christer Eirefelt behöver inte vara orolig. År 1998 skall det också läggas fram en budget. Skulle det visa sig att det kommer att behövas ytterligare åtgärder som stimulerar tillväxten tror jag inte att regeringen kommer att dra sig för att sätta in sådana. Christer Eirefelt talade också om att nyföretagandet minskar. Ja, det kommer att vara så att vissa företag kommer att växa under en kort period och sedan slås ut. Det är inte någonting ovanligt. Det som är positivt, Christer Eirefelt, är att antalet konkurser faktiskt minskar radikalt jämfört med hur det var på den tiden då Christer Eirefelts partivänner satt i regeringen. Då duggade konkurserna tätt. Nu har vi fått stopp på detta. Det är någonting som borgar för att klimatet faktiskt är bättre.
Herr talman! Visserligen har kurvan över antalet konkurser nu planat ut, men antalet ligger fortfarande på en på tok för hög nivå i förhållande till den konjunktur vi lever i. Det faktum att Reynoldh Furustrand beklagar att det inte har gått att göra mer ger dessvärre inte några nya jobb. Det måste till konkreta åtgärder. Där stämmer inte Reynoldh Furustrands vackra ord, texterna i utskottets betänkande eller regeringens högtidstal på olika branschorganisationers kongresser. Det händer ju ingenting i form av konkreta förslag. När tänker ni rätta till t.ex. misstagen med sjuklöneperioden eller de fullkomligt orimliga momsreglerna? När får vi en sänkning av arbetsgivaravgifterna som är tillräcklig för att ge de resultat som vi gemensamt efterlyser och inte bara innebär att man tar tillbaka en mycket liten del av de höjningar som har skett dessförinnan? När får vi se en modernisering av arbetsrätten? En modernisering är just vad det handlar om; det handlar inte om att riva ned någon arbetsrätt. Och hur blir det med dubbelbeskattningen? Det är de konkreta åtgärderna som vi efterlyser och som uteblir, På en punkt skulle jag däremot vilja stryka under vad Reynoldh Furustrand säger, och det är när det gäller att också de stora företagen har en betydelse. Det finns ibland en tendens att vi fokuserar för mycket på de små företagen. Jag tror framför allt att det är för tidigt att räkna ut våra stora industriföretag och bara tala om IT-utvecklingen. På den punkten är vi alltså överens. Det är det däremot sämre med på de andra punkter vi har diskuterat.
Herr talman! Som jag sade tidigare har ju regeringen sett till att vi har sänkt arbetsgivaravgifter och detta har parats med någonting annat. Ansvaret för att få ekonomin att gå ihop åvilar ju en politiker, ett politiskt parti eller en regering. Eftersom vi har en situation som är värre än vad vi kunde föreställa oss måste vi se till att om vi nu gör någonting på ett område så skall det paras med någonting på ett annat område. Jag kan försäkra Christer Eirefelt - jag upprepar det - att det inte har varit roligt att ta diskussioner med människor som har drabbats av förändringar och nedskärningar i transfereringssystemet. Men detta har varit nödvändigt. Stimulanser som vi har gjort har alltså parats med den här typen av neddragningar. Om vi nu kan förbättra ekonomin tycker jag som socialdemokrat att det är viktigt att förbättra för flera grupper: att barnfamiljerna får en standard som de kan leva på, att pensionärerna har en standard som de kan leva på, att arbetslösa har en situation som är dräglig, så länge de nu är arbetslösa, förhoppningsvis så kort tid som möjligt. Jag kommer inte att medverka till att ge extra favörer åt industrin exklusivt, utan jag måste tänka på helheten. Det är tacknämligt att kunna notera att Christer Eirefelt ställer upp bakom kravet på att vi måste ha basindustrier, som är viktiga motorer i vårt land. Ibland tycker jag mig märka att man i debatten antyder att vi inte behöver de här industrierna och att de inte betyder speciellt mycket. Man tror att det är det nya - framför allt IT - som skall utveckla allt det goda. Så är självklart inte fallet.
Herr talman! Reynoldh Furustrand började med att klaga på att debatten är sig lik. Det är klart att den är sig lik - ingenting har ju förändrats! Tillväxthämmande politik förs fortfarande, och arbetslösheten blir bara värre och värre. Jag börjar bli trött på Socialdemokraternas mytbildning, som vi har hört vareviga dag i denna kammare. Det gäller det som hände under den borgerliga regeringen. Sanningen är den, att det är mer än två decenniers socialdemokratisk politik som har byggt upp den katastrofsituation som landet hamnade i. Tänk bara på bankkrisen, som exploderade i Bo Lundgrens knä strax efter det att vi fick en borgerlig regering. Var den åstadkommen av Bo Lundgren? Jag bara frågar. Det är en mytbildning som pågår. Sanningen är den, att samtidigt som den borgerliga regeringen kämpade med den jobbiga ekonomiska situationen förändrades politiken så att det blev en optimism bland företagen och så att man började anställa. Det kom 1 000 nya jobb i veckan före valet 1994. Den situationen är raserad och förstörd i dag. Stora företag - basindustrin - är ryggraden i vår industrivärld och vårt näringsliv, och där är kärnkraftsavvecklingen ett hot. Det är inte bara LO utan också de elintensiva industrierna och vår basindustri som oroar sig över energipolitiken. Reynoldh Furustrand besvarade inte min fråga. Vilket ansvar tar Reynoldh Furustrand, t.ex., om det som både LO, elintensiv industri och näringslivets företrädare ängslas för händer i och med att man raserar en bra och säker energiförsörjning?

Herr talman! Historien är viktig, Karin Falkmer. Alla politiker måste naturligtvis vara medvetna om detta. Vi kan inte förneka det som hände mellan 1976 och 1979 och 1979-1981. Det finns en politisk historia bakom detta. Det är bara att titta på hur ekonomin i landet utvecklades under den perioden. Vi socialdemokrater har säkert också gjort ett antal missar. Märkligt vore det annars. Vi är inte ofelbara, vi heller. Men det är uppenbart att den politiska viljeinriktning som fanns 1976-1979 och 1979-1981 på samma sätt som mellan 1991 och 1994 skiljer sig diametralt från den politiska viljeinriktning vi socialdemokrater har. Den tar fasta på en fördelningspolitik för hela landet som inte ensidigt gynnar vissa grupper. Bo Lundgren har ingen skuld i bankkrisen. Bankkrisen är ett internationellt fenomen. Det var inte bara Sverige som drabbades av bankkris. Det gjorde i stort sett hela västvärlden. Vårt grannland Norge hade bankkris några år före oss. Det märkliga var att vi inte lärde oss speciellt mycket av den norska situationen, så att vi var förberedda. Bankkrisen är någonting som marknaden i sig i mycket stor utsträckning står för. Varken Karin Falkmer eller jag sade något politiskt om hur vi skulle tämja denna marknad så att bankkriser inte skulle uppstå. Det hade varit viktigt för oss, men vi visste inte. Vi hade inte kunskap om hur utvecklingen skulle bli. Jag vill säga något kort om energipolitiken. Karin Falkmer behöver inte vara orolig. Vi kommer att få en mycket lång debatt i denna kammare om framtida energipolitik. Jag står bakom energiuppgörelsen och den proposition som föreligger. Jag tror att det finns enormt mycket bärkraft. Jag tror att förutsättningarna är stora för nya företag som skall producera energi på den marknad där industrin finns och som skall garantera att det finns energi för dessa industrier. Det vore fullständigt fel, Karin Falkmer, om vi inte tog den unika chans som detta ger oss. Det är en teknisk möjlighet att utveckla energin för framtiden.
Herr talman! Reynoldh Furustrand räknade i sitt förra inlägg upp en del förändringar som vi moderater vill ha. Det är sant. Vi vill ha förbättrade villkor för företagen för att det är den enda möjligheten att skapa jobb. Om löntagarna skall få jobb måste det faktiskt finnas företagare som ser vitsen med att starta och driva företag. Skattetrycket är ett mycket stort problem i detta sammanhang. Det faktum att en företagare som satsar nästan inte får del av det han åstadkommer är naturligtvis en hämsko. Hela skattetryckspolitiken är en hämsko på löntagarnas möjligheter att få jobb. När det gäller de stora företagen är skattepolitiken lika vedervärdigt hemsk. Den påverkar deras möjligheter att få kompetent personal. Ramqvist på Ericsson har mycket tydligt givit uttryck för sin oro när han ser hur de höga skatterna nu gör att civilingenjörer flyr Sverige. Han har väldigt svårt att hitta de högkompetenta medarbetare som ett företag som Ericsson behöver. Oron för vad som händer med svenskt näringsliv och svenska företag är utbredd inte bara bland de mindre företagen utan också i basindustrin och i teknologiföretag typ Ericsson. Bekymrar det inte Reynoldh Furustrand ett skvatt att 102 av våra företagsledare gemensamt gör det unika att gå ut och ge uttryck för sin oro? De gör det i och för sig inte av oro för sina egna företag, för deras företag klarar sig oberoende av hur galen politiken är i Sverige. De kan bara flytta. De vill vara i Sverige, och de är oroliga för att vara tvungna att flytta bort ifrån Sverige.
Herr talman! Nej, det bekymrar mig inte speciellt mycket om 102 företagsledare går ut som de gjorde i denna debattartikel, Karin Falkmer. Jag blir mer bekymrad när jag träffar 52 arbetslösa och 50 pensionärer som också har drabbats av den politik som vi tvingas föra. Vi skall försöka åstadkomma förbättringar för dem. De 102 direktörerna är sannolikt de mest välbeställda i vårt samhälle. Vad de gör är en politisk inlaga. Den går Karin Falkmer i händerna i mycket större utsträckning. De sitter i företag som har de lägsta bolagsskatterna i hela Europa. I detta land - i Sverige - vill de utländska företagen investera. Det kan inte ha gått Karin Falkmer förbi att det ena företaget efter det andra tycker att Sverige är ett bra och stabilt land att investera i. Det är fördelaktigt att vara i Sverige. Det redovisas i en ISA-rapport hur dessa investeringar har ökat. Det beror inte på skatteklimatet eller företagsklimatet. Det beror nog mer på att Karin Falkmers politik skall gynna dessa grupper ännu mera på bekostnad av andra grupper. Det kommer vi inte att ställa upp på.
Herr talman! Jag vill först yrka bifall till reservation nr 1. Jag står naturligtvis också bakom de övriga reservationer där mitt namn finns med, men nöjer mig med att yrka bifall till reservation nr 1. Till Reynoldh Furustrand vill jag säga att det till denna dag inte finns några tecken på att arbetslösheten skall sjunka på det sätt som Socialdemokraterna förutspår i tillväxtpropositionen. När Konjunkturinstitutet, vars prognoser ligger till grund för propositionen, säger att arbetslösheten år 2000 kommer att vara Det fordras naturligtvis dramatiska åtgärder för att få ned siffrorna på det sättet. Ett sätt är att säga att de över 60 år inte behövs. De kan gå hem. På så sätt kan man förändra statistiken på ett sätt som underlättar för en att nå den nivå som man önskar. Ett annat sätt skulle vara att man vidtar åtgärder som gör det lättare för människor att få jobb. Om kampen mot arbetslösheten är det absolut viktigaste som regeringen har att företa sig är mina frågor till Reynoldh Furustrand följande: Underlättar eller försvårar det för människor att få arbete när regeringen och Centerpartiet fördubblar sjuklöneperioden? Underlättas eller försvåras kampen mot arbetslösheten av en dubbelbeskattning som missgynnar investerade medel i företag i förhållande till medel som läggs på en simpel bankbok? Underlättar dagens arbetsrätt för människor att få jobb, eller är det så att den försvårar?
Herr talman! Som jag sade i min inledning tar politiken sikte på att pressa ned arbetslösheten. Målsättningen är att till år 2000 halvera den öppna arbetslösheten. Jag kan tala om för Göran Hägglund att jag är övertygad om att den regering som sitter nu kommer att göra allt av näringspolitisk karaktär för att skapa de nya jobb som människor skall komma in i. Varje tiondels procent som arbetslösheten kan pressas ned är en framgång för samhället och för människor, framför allt för de människor som har varit arbetslösa. De som är över 60 år har diskuterats tidigare. De har berörts i flera av inläggen. Detta har faktiskt diskuterats som en partiell åtgärd. Den bygger på en frivillig basis. Det är ingen tvångsåtgärd. Det framställs ju i debatten som om vi skulle tvinga alla 60 åringar bort från arbetslivet. Det kommer inte att inträffa. Jag träffar mängder av 55-åringar och 57 åringar. Jag är själv 55-plussare. Jag har f.d. kolleger i byggnadsbranschen. Där är den högsta åldern 59,8 år, beroende på att arbetsförhållandena är sådana att man åker ut fortare än man rimligtvis borde göra. Många av dessa människor vill faktiskt sluta tidigare. De vill lämna sina jobb, så att unga människor får en möjlighet att komma in. Om man kan åstadkomma detta ser jag inget fel i det. Men jag vill understryka att detta inte är någon lösning på lång sikt. Vi kommer ju att få andra problem om 10-15 år när många skall gå i pension. Jag tror att man skall se över sjuklöneperioden. Regeringen bör titta på det. Och regeringen har sagt att man skall titta på hur beskattningen av företagen kommer att utvecklas. Om dubbelbeskattningen är klart negativ finns det anledning att göra en justering i framtiden på det området.
Herr talman! Det är välkomna besked. Om man vill göra allt för att minska arbetslösheten bör man naturligtvis begrunda alla de medel som i dag används i samhället. Vi vet att varje procent arbetslöshet kostar i storleksordningen 10 miljarder kronor. Då har man ju en hygglig grundplåt för att vidta åtgärder som leder till riktiga arbeten. Men problemet för Socialdemokraterna är ju att många av väljarna fortfarande minns vad Socialdemokraterna sade i valrörelsen 1994 och trodde på det. Det kommer ju att ta ett tag innan minnet helt och hållet bleknar, så att Socialdemokraterna kan byta politik och vidta de rätta åtgärderna. Man har gjort det på några områden, och jag tror att man kommer att göra det på fler. Jag är väldigt glad om man kommer att göra det på de områden som Reynoldh Furustrand här har ställt i utsikt. Jag tror att kampen mot arbetslösheten främst skall föras genom att man sänker trösklar när det gäller att starta och utveckla företag. Det är så nya jobb kommer till.
Herr talman! Jag tror att vi socialdemokrater och Göran Hägglund har en samsyn när det gäller många ståndpunkter. Men jag vill klart slå fast att detta skall ske fördelningspolitiskt konsekvent - om det skall ske. Det får inte innebära att grupper som redan nu har det svårt kommer att få leva i en förlängd svår situation. Jag vill påstå att det som nu har gjorts och kommer att göras utifrån det som presenterades i går ger förutsättningar för att flera intressanta jobb och flera företag skapas. Jag var själv på en presskonferens i en kommun. Där berättade man att det här ger bättre förutsättningar. Det ger en garanti för att vård, omsorg och utbildning kommer att finnas på en nivå som är förenlig med vad samhället kräver och vad kommunen behöver ha. Kvaliteten kommer att öka i dessa verksamheter. A-kassan höjs med 5 %. Det innebär faktiskt att köpkraften ökar för de arbetslösa. Problemet för många småföretag i dag är ju att marknaden egentligen inte finns. Konsumenterna finns inte i den utsträckning som företagen efterfrågar. I politiken måste man ta fasta på att klara av helheten när det gäller löntagarna, marknaden, konsumenterna och företagen.
Herr talman! Jag skulle vilja ställa två frågor. Den ena gäller detta med att stärka ägandet regionalt och lokalt. Den andra gäller att man skall utveckla det småskaliga - small is beautiful. Vi vet att sysselsättningen i skogsbranschen i Norrland har minskat med 10-15 %, trots att produktionen har ökat med 25 % Det är 2 400 jobb. Det visar att det pågår en automation. Vi vet också att endast två av de börsnoterade företag som har sin verksamhet i Norrland har sitt säte där. Likaså ägs två eller högst tre av kommunens 20 största privata arbetsgivare lokalt eller regionalt. Resten ägs antingen utomlands eller utom regionen. Den här tendensen har stärkts under de senaste åren. Med anledning av det som jag beskrev tidigare undrar jag vad man gör från s-håll för att försöka stärka lokalt och regionalt ägande. Min andra fråga gäller small is beautiful. Man kan ju slå två flugor i en smäll när det gäller att satsa på invandrare och på kvinnor. I betänkandet har vi sagt att vi särskilt skall uppmärksamma företag som drivs av invandrare. Reynoldh Furustrand sade förut att vi inte lärde mycket av den norska situationen när det gällde bankväsendet. Vi kanske har någonting att lära oss nu av Norge. Då vill jag fråga Reynoldh Furustrand vad vi kan göra för att följa en sådan här norsk modell. Man har alltså satsat på tolv projektledare. Man utbildar dem först och kallar dem förändringsagenter. Man tar verkligen tillvara den kompetens som människor har som kommer utifrån. Sedan kan de i sin tur bygga upp företag. Som jag sade: Om man knyter fyra till sig blir det fem olika företag.
Herr talman! Jag tror att vi skall studera den här sortens exempel. Många av dem är onekligen intressanta. Man kan diskutera på vilket stadium samhället skall gå in - om man skall gå in - med åtgärder för att stötta en sådan verksamhet. Vi har redan i dag en mängd möjligheter via ALMI, kommuner, banker och olika kreditinstitut. Sannolikt finns det förutsättningar redan nu. Om samhället skall gå in måste man veta var och med vilka resurser man skall gå in. Men jag förkastar inte dessa tankar. Vi har ju sett att de lokala och kooperativa utvecklingscentrumen åstadkommer mycket mer än vi trodde från början. Det visade sig efter ett tag att det behövdes stöd och hjälp från samhällets sida. Om det här är en bra verksamhet kommer naturligtvis samhället att ta det ansvar som samhället då skall ta. Men det är inte givet att man gör det förrän man vet vilket stöd man skall gå in med.
Herr talman! Jag tackar för det. Små ekonomiska insatser ger alltså stor utdelning. Det kan man kalla både ekonomiskt effektivt och energieffektivt. Vi vet att glesbygden står för mycket av nytänkandet. Jag tänker på Inez Abrahamsson från Latikberg. Hon är väl nästan rikskändis vid det här laget. Vi är måna om att kvinnor i Norrland återvänder. De får gärna flytta för att studera, men sedan skall de komma tillbaka till nejderna där uppe, så att inte bara männen blir kvar, som gillar jakt och fiske. Jag tror oerhört mycket på kvinnan och på mikrokreditstödet. Det behöver inte vara så stort och märkvärdigt. Det handlar om att man skall kunna etablera sig på ort och ställe utifrån de regionala förutsättningarna. I det här betänkandet tar vi också upp att det är viktigt att stödja de regionala skillnaderna. Näringslivet skall få blomma på dessa villkor. Jag tog upp ett exempel från Norge. Det är mycket mer fördelaktigt än ALMI när det gäller lån till kvinnor. Därför ville jag framföra det exemplet. Det handlar inte om någon ränta. Man lånar ut 200 000 - det är alltså en ytterst blygsam summa. Man kan säga att man återanvänder den. Den roterar. Man sätter tillbaka pengar. Det är som en starthjälp. När man väl har kommit igång går man ur det här nätverket. Jag vill också veta hur det lokala ägandet skulle kunna stärkas när det gäller etablering och att man går in med kapital i det lokala, regionala ägandet på en lokal börs.
Herr talman! Under alla år som jag har haft förmånen att sitta i näringsutskottet har vi diskuterat inrättandet av lokala börser. Vi bedömer inte att det är nödvändigt att inrätta den här typen av lokala börser. Sett i ett internationellt perspektiv motsvarar landet ungefär en lokal börs i Nordrhein Westfalen i Tyskland. Det är ett helt annorlunda perspektiv. Jag har däremot erfarenheter från den kommunala verksamheten. Från kommunens sida kan man göra väsentligt mera för att stimulera den här typen av lokalt ägande. Jag sitter själv i ett bolag som har till uppgift att utveckla och pusha fram den här typen av verksamheter. Men att gå in och ta ett direkt penningamässigt ansvar är en helt annan sak. Jag tror inte att tiden är riktigt mogen ännu för att dra de slutsatserna. Utifrån det som presenterades i går i vårpropositionen tror jag att sådana förutsättningar kan ges i ett längre perspektiv, dock inte i det vi kan se för närvarande. Vi måste studera hur det här kommer att utvecklas först. Det kommer säkert med anledning av det som kommer att debatteras längre fram, i samband med energipropositionen, att hända väldigt mycket på energisidan som lämpar sig för den här typen av företagande och utvecklande. Sedan kan vi konstatera att kvinnligt företagande har fått bättre stöd sett över tiden. Här sker väldigt mycket av nyföretagande. Erfarenheterna från vår gemensamma resa i Jämtland visar att många kvinnor har startat nya företag. Framför allt inom kooperativa företag är det kvinnor som går i bräschen. Det är någonting som vi också bör se till att vi långsiktigt stimulerar.
Herr talman! Vad gäller svensk varvsindustri hade vi naturligtvis allihop varit glada om de ambitioner vi hade, att samtliga subventioner skulle försvinna från den här branschen, hade infriats. Det vore naturligtvis bra om de försvann ur alla branscher som konkurrerar på världsmarknaden. Den förhoppningen har vi haft. Men nu märker vi att detta inte kommer att ske. Övriga länder som de svenska varven skall konkurrera med fortsätter att ge ordentliga subventioner, 10 12 % på anbudssumman. Så länge detta försiggår skall vi från svensk sida se till att våra varv kan konkurrera på samma sätt som andra. Nu genomförs inte detta. Det är naturligtvis allvarligt. Jag ser det som fruktansvärt irriterande att vi inte kan klara av en sådan här fråga, när vi samtidigt diskuterar arbetslöshet och alla andra problem. Jag undrar ändå, Reynoldh Furustrand, hur bär man sig åt? Vilka åtgärder tänker Reynoldh Furustrand vidta för att låta den här frågan komma upp på bordet en gång till?
Herr talman! Det är riktigt som Lennart Beijer säger att vi i vårt betänkande har konstaterat att den svenska varvsnäringen sett i ett world wideperspektiv, men framför allt i Europaperspektivet, befinner sig i en annorlunda situation än sina konkurrenter. Vi är det enda landet av OECD-länderna som har tagit konsekvenserna av en överenskommelse som skulle ha trätt i kraft per den 1 januari 1996, nämligen att ta bort alla de här stödformerna. Jag har samma inställning som Lennart Beijer, att den här typen av stödformer inte skall finnas. Om de blir permanenta över för lång tid konserverar de. Man lär sig att leva med dem och lär sig inte att stå på egna ben, vilket är nödvändigt för den här typen av näringar. Det som kommer att hända är att industrirådet, alltså rådet av näringsministrar inom den europeiska unionen, nästa vecka kommer att träffas i Bryssel och diskutera det s.k. sjunde varvsdirektivet. Detta handlar om stöd för varvsnäringen. Vår inställning måste vara att fortsatt driva att stödet skall bort. Vi skall tillämpa vad OECD faktiskt har beslutat om. Det är det som skall gälla. Vi skall se till att vi får med fler på den vagnen. Vi vet att USA inte har ratificerat detta avtal ännu. Det föll i mars i kongressen. Det kommer att tas upp till förnyad prövning i kongressen. Om USA ratificerar ett sådant avtal kommer det som en kedjeeffekt att innebära att Japan och övriga OECD-länder gör det, och då försvinner stödet. Om stödet kommer att vara kvar efter nästa veckas resonemang och förhandlingar mellan ministrarna i Europeiska unionen är vår inställning att vi skall ta upp ett förnyat resonemang med regeringen om hur vi skall hantera den svenska varvsnäringen. Den får inte försättas i ett sämre läge i förhållande till konkurrenterna.
Herr talman! Jag kan fatta mig kort. Reynoldh Furustrand säger allt det som jag egentligen är ute efter. Visst, ta en runda till och diskutera! Lyckas inte det, utan vi vet att subventionerna fortsätter, måste Sverige se till att vår varvsindustri kan konkurrera på lika villkor.
Herr talman! Jag vill först instämma i kören som talar om vikten av våra stora företag. Basindustrin är viktig för hela vårt land, för vår ekonomi och för sysselsättningen. Ofta är också de små företagen underleverantörer till de stora företagen, så de stora företagen är viktiga. Det bör också nämnas i debatten. Reynoldh Furustrand talar väl om turistnäringen. Vi verkar vara överens om att det är en framtidsnäring som kan ge många nya jobb. Det är en näring som rymmer alla slags företag, från de minsta till ganska stora företag. De har också ganska olika ekonomiska förutsättningar. Därför kan det behövas ytterligare resurser, bl.a. till marknadsföring och produktutveckling. Det kan också röra sig om nya marknader, t.ex. Östersjöregionen. Där har vi ett Östersjöpaket. Min fråga är bara: Är Reynoldh Furustrand villig att medverka till att ytterligare resurser tillförs näringen när behov föreligger?
Herr talman! Vid en snabb betraktelse och utifrån hur vi har diskuterat i utskottet när vi har behandlat de här frågorna kan jag konstatera att näringen har resurser. Näringen har en bra organisation för att utveckla turismen. Vi måste se till att det händer någonting också, att marknadsföringsåtgärderna får effekter. Vi har inte sett ett tillräckligt resultat av detta ännu. Jag är inte främmande för att efter någon tid ta upp en ny diskussion, när vi ser om detta ger något resultat. Jag är inte främmande för att diskutera vad som kan göras inom ramen för en utveckling mot Östeuropa och de länder som finns kring Östersjön. Men låt oss ge den tid som behövs för att de nuvarande organisationerna och de nuvarande resurserna får verka i lugn och ro.

Herr talman! Tillsammans med Ingrid Burman och Maggi Mikaelsson har jag medverkat i en motion om behovet av en förändrad mineralpolitik i Sverige. Norra delen av landet tillhör förmodligen de tre bästa regionerna i världen när det gäller mineralprospektering. Den här frågan tycker jag måste ägnas betydande uppmärksamhet. Vi menar först och främst att det är viktigt att kunna behålla och stärka den kunskapsbank som finns över all prospektering som genomförts i Sverige och de resultat som den har lett till. Till för några år sedan var Sverige unikt i det avseendet att all prospektering som genomförts fanns samlad och tillgänglig för bolag som ville prospektera. Sedan ändrades lagstiftningen. I dag finns det ingen skyldighet att redovisa resultatet från sina prospekteringar, så att kunskapen om var fyndigheter finns eller var fyndigheter saknas samlas och behålls i Sverige. I klartext betyder det att bolag kan ta del av gamla prospekteringsresultat och inmuta stora områden. Ett bolag har för övrigt försökt inmuta en stor del av norra Sverige, en yta som täcker flera län. De kan undersöka det här området och sedan ta med sig resultatet för att i värsta fall begrava det i ett hemligstämplat arkiv någonstans, t.ex. för att förhindra konkurrens. Det är en stor risk att den inhemska kunskapen om var det finns eller inte finns mineraltillgångar kommer att utarmas, eftersom det inte finns någon skyldighet att lämna ifrån sig resultatet. Vi har därför föreslagit att man t.ex. efter tio år skulle vara skyldig att lämna ifrån sig resultatet, så att andra kan bedöma om mineraltillgångarna är brytvärda eller inte. Vi menar att det borde finnas en ny lagstiftning på det här området som skulle kunna tillgodose det här kravet. Sverige är unikt när det gäller mineralpolitiken också i ett annat avseende. De flesta andra länder med stora mineraltillgångar har en lagstiftning som tillförsäkrar staten rätt till en del av de vinster som utländska företag gör när landets mineraltillgångar exploateras. Sättet att ta ut den här delen varierar från land till land. Det handlar om allt från kronoandel, som vi hade, rätten till s.k. tonören eller andra former för vinstdelning och beskattning. Skälen till att man har denna metod i andra länder är att detta betraktas som ändliga tillgångar som är av stort värde för en nation. Det tredje och säkert det mest kontroversiella av våra förslag är att vi fortfarande anser att det borde vara ett intresse för staten att bedriva en prospektering på helt kommersiella grunder på det sätt som man tidigare gjorde. Den prospektering som nu sker är ju främst inriktad på diamanter och guld. Dessa företag drivs naturligtvis av en önskan att göra stora klipp på det här området. Men mineraltillgångarna skall också vara en bas för försörjning av den metallindustri som vi själva har och som är strategiskt viktig från många olika synpunkter. Det rör sig då t.ex. om kunskaper om tillgångar av koppar, zink, bly, silver och andra industrimineraler. Vid regeringens konferens i Skellefteå sades det också att basnäringarna var väldigt viktiga i det här landet. Grundnäringen är ju en bas för en hel del av vår metall och verkstadsindustri. Vi anser att det var fel att en gång besluta om att avskaffa den statliga prospekteringen. Den fyller också den funktionen att den behåller en bredd i kompetensen hos mineralletare och hos alla de grenar av forskningen och geologin som har anknytning just till mineralletning. Nya prospekteringsmetoder innebär ju att man i dag kan hitta brytvärda mineraler som ligger djupare ned än vad som tidigare var möjligt. Utskottet avstyrker vår motion med motiveringen att regeringen har aviserat att den under 1997 skall lägga fram förslag inför riksdagen rörande mineralpolitiken. Vi förutsätter då att regeringens förslag också fångar in synpunkterna i motionen. Jag kommer i dag alltså inte att yrka bifall till motionen, men vi återkommer i ärendet när regeringens proposition läggs fram.
Herr talman! Jag skulle kunna nöja mig med att instämma i det som Bengt Hurtig avslutade med, om att detta särskilt har undersökts. Landshövding Görel Bohlin har haft i uppgift att utreda frågan, och hon har lagt fram ett utredningsförslag som har remissbehandlats och som nu skall slutbehandlas. Som vi har sagt i utskottet finns det anledning att avvakta till dess att regeringen återkommer med ett förslag. Då får vi återigen ta upp den motion som Bengt Hurtig här har redogjort för. Det är onekligen väldigt mycket intressant som kommer att hända på mineralområdet, sett i ett framtida perspektiv.

Herr talman! Eftersom Bengt Hurtig tog upp detta vill jag bara säga att det finns en reservation - nr 6 om mineralfrågor - som handlar om precis samma sak som Bengt Hurtig tog upp i sitt anförande. Vi har också sett samma oro. Man exploaterar stora områden, mutar in dem och sedan vill man inte lämna ifrån sig information. Det har ju faktiskt sträckt sig över mer än halva Sverige. Med anledning av detta har jag skrivit en motion, och för att Vänstern skall få möjlighet att rösta för den yrkar jag bifall till reservation 6.

Herr talman! I reservationen finns ingenting angivet om årtal eller tidsperiod. Eftersom det blev felaktigt återgivet tog vi bort årtalsexercisen. Reservationen går alltså helt och hållet i Vänsterns riktning, så det går att rösta på den. Det handlar om maximering av tillåten prospekteringsyta och att man skall ålägga prospektörer att lämna redovisning.

Herr talman! I samband med detta betänkande har det väckts bl.a. en motion av Bo Nilsson m.fl. socialdemokrater om ett eventuellt framtida varvsstöd. Jag tänker ägna mitt anförande åt att prata litet grand kring varvsstödets betydelse som jag och flera med mig bedömer det för svensk varvsindustri. Bakgrunden är att svensk varvsindustri och de svenska varven har haft en stor betydelse för vårt lands utveckling. Det är ju inte så väldigt många år sedan som varven låg nästan som ett pärlband runt våra kuster. Det fanns Finnboda varv i Stockholm. Det fanns och finns i viss mån fortfarande varv i Oskarshamn, Kalmar, Karlskrona, Sölvesborg, Malmö, Landskrona, Falkenberg, Göteborg, Lödöse och listan kunde göras längre. Många av dessa varv finns tyvärr inte längre kvar. De som finns kvar för en ganska ojämn kamp gentemot de konkurrerande ländernas varv, inte minst varven på andra sidan sundet i Danmark och i andra länder som tillämpar subventioner för sin varvsindustri. Skall vi i Sverige lyckas med att bibehålla de varv som finns kvar måste vi bygga vidare på dem och utveckla dem - vi kan naturligtivs inte bli en så stor varvsnation som vi en gång var, det tror jag inte. Men för att kunna konkurrera på lika villkor måste det till någon form av internationell uppgörelse om att de andra länderna upphör med sina subventioner. Alternativt kan vi tillfälligtvis införa regler i Sverige som gör att konkurrensen sker på lika villkor. Jag tror inte att det är många branscher där det finns så mycket samlad kompetens av olika yrken som just på ett varv. För att bygga eller reparera ett fartyg krävs det inslag av många olika yrkeskategorier. Den kompetensen höll ett tag på att försvinna, när varven lades ned och de anställda försvann. Många finns kvar och kan komma tillbaka och kompetensen finns redan. Men då vill det till att vi i Sverige verkligen ser till att det råder lika villkor och lika konkurrens. Jag har inget yrkande. Jag ville bara lyfta fram motionen som talar sitt tydliga språk.

Herr talman! Jag vet inte om Christer Skoog var närvarande när jag svarade Lennart Beijer på ungefär samma fråga. Svaret är likadant. Under nästa vecka kommer alltså industriministern på ministerrådsmötet i Bryssel att ta upp det direktiv där dessa frågor berörs. Utskottsmajoritetens inställning som uttrycks i betänkandet är ju att om man inte kan åstadkomma en situation som innebär att alla följer det som OECD har sagt, bör den svenska regeringen fundera över på vilket sätt som den svenska varvsnäringen skall klara sig i en konkurrenssituation där andra länder har den här typen av subventioner. Innebörden i detta är att det bör övervägas om det skall vara subventioner. Men den grundlinje som bör drivas är att subventioner inte skall finnas.
Herr talman! Det var ett klargörande besked från Reynoldh Furustrand. Det är viktigt att frågan reds ut så fort som möjligt, inte minst med tanke på att de som tänker beställa eller reparera fartyg i Sverige får möjlighet att avvakta att det förhoppningsvis snart blir samma villkor och därmed samma möjligheter att göra beställningar i Sverige och därigenom gynna sysselsättningen i Sverige. Det bör i detta sammanhang nämnas att detta bara rör civila fartyg. Karlskronavarvet, som ligger i min egen valkrets, bygger för närvarande och med framgång marina fartyg, vilket är väl känt i denna kammare. Men här gäller det alltså beställningar och reparationer av civila fartyg. Det bör kanske också möjliggöras att få fram ett besked så snart som möjligt.

Fru talman! 600 miljoner kronor beviljades under hösten 1996 som kapitaltillskott till AmuGruppen AB för att det helt statligt ägda företaget inte skulle gå i konkurs. Det är en anmärkningsvärt stor summa. Det förvånar mig att händelsen inte tilldrog sig större uppmärksamhet, särskilt i beaktande av att underskottet till största delen berodde på en passiv hållning från statens sida och en bristande kommunikation mellan å ena sidan Arbetsmarknadsdepartementets företrädare i AmuGruppens styrelse och å andra sidan såväl företagsledningen som moderbolagets styrelse. Än mer häpnadsväckande är departementets och företagsledningens bristande kunskap om marknadsutsikterna för AmuGruppen. På omvägar fick AmuGruppens företagsledning indikationer på att utbildningsvolymen skulle bli avsevärt lägre än beräknat. Ledningen begärde då att få träffa företrädare för arbetslivsenheten på Arbetsmarknadsdepartementet, som ansvarar för ägarfrågor rörande AmuGruppen. Detta skedde den 17 oktober 1996. Det framkom då att det inte fanns någon analys av konsekvenserna av regeringens neddragningar av arbetsmarknadsutbildning för AmuGruppen. Revisorerna konstaterade: "Uppgifterna om att AmuGruppen kunde räkna med mer än en halverad försäljning gentemot Arbetsmarknadsverket under 1997 var därför också nya för ägarrepresentanterna." Några dagar senare tillsatte departementet en arbetsgrupp som skyndsamt skulle se över nuvarande och framtida situation för AmuGruppen. Tre alternativ framkom: konkurs, rekonstruktion eller avveckling i mer ordnade former. Inför det akuta läge som uppstått förordade Moderata samlingspartiet att bolaget skulle avvecklas under ordnade former, så att livskraftiga delar av verksamheten kunde drivas vidare i annan regi. Riksdagens majoritet valde dock att bevilja ett reservationsanslag om 600 miljoner kronor för att förstärka den finansiella basen i AmuGruppen AB. Moderata samlingspartiet har uppfattningen att det kommer att behövas arbetsmarknadsutbildning även i framtiden. Utbildning är dock en långsiktig process, och en kortare tids arbetsmarknadsutbildning kan inte meningsfullt reparera grundläggande brister i basutbildning och yrkeskompetens. Yrkesutbildningen måste fördjupa och förbättra samarbetet mellan skola och näringsliv. Det är helt klart att en effektiv utbildning bör sättas in innan människor hamnar i arbetslöshet. Företagen bör också ta ett ökat ansvar för kompetensutveckling av sina medarbetare. I relation till andra inslag i arbetsmarknadspolitiken har arbetsmarknadsutbildningen en viktig uppgift att fylla för att enskilda individer skall kunna återkomma till arbetslivet. En sådan utbildning skall enligt vår mening vara styrd mot ett klart definierat arbetsmarknadsbehov och i allt väsentligt genomföras tillsammans med näringslivet. Regeringens volymkrav på arbetsmarknadspolitiken, där arbetslösa till övervägande del skall sysselsättas inom den offentliga sektorn, är i detta perspektiv helt felaktigt och har endast haft som motiv att frisera den öppna arbetslösheten i stället för att bereda arbetslösa förutsättningar för såväl nya arbetstillfällen som bättre möjligheter till ett återinträde på arbetsmarknaden. Vi kritiserar regeringens syn på volymkraven och förordar i stället ett kvalitetstänkande. Revisorernas granskning har med all önskvärd tydlighet gett belägg för den konflikt som råder mellan Arbetsmarknadsdepartementets roll som ytterst ansvarigt för både efterfrågan på och utbudet av arbetsmarknadsutbildning. Revisorerna skriver: "En förklaring är att de regioner som gått bra är de som vårdat personalrelationerna gentemot de ledande personerna inom länsarbetsnämnderna." Detta kan kompletteras med revisorernas beskrivning av att andra framgångar i andra regioner inom AmuGruppen beror på att "länsarbetsnämnderna i dessa regioner inte har arbetat lika intensivt med att upphandla utbildningar i öppen konkurrens, utan låtit AmuGruppen i stort få fortsätta med den verksamhet som man bedrivit tidigare". Av revisorernas granskning framgår alltså att verksamheten har gått bra i de regioner där personrelationerna vårdats gentemot personer inom länsarbetsnämnderna eller där länsarbetsnämnderna inte ansträngt sig för att upphandla utbildning i öppen konkurrens. Tydligare går det inte att beskriva ett häpnadsväckande brödraskap inom den statliga familjen - något som varken gagnar kostnadseffektivitet, kvalitet eller mångfald. Vi har sett hur AmuGruppen dumpat priser på de ställen där det finns konkurrenter i förhållande till orter där man har monopol. I mitt hemlän Gävleborg syns denna dumpning särskilt tydligt. Under 1995/96 var priset på ITU-utbildning 1 900 kronor per kursdeltagarvecka i Söderhamn. Där finns konkurrerande utbildning genom Söderhamns Tekniska Utbildningscenter, STUC. Övriga orter - Bollnäs, Gävle, Hofors, Sandviken och Hudiksvall - hade samtliga samma kostnad på 2 679 kronor. Jämför detta med 1 900 kronor där det fanns konkurrens! Restaurangutbildningen följde samma mönster. I Söderhamn, där det finns konkurrens, var priset 1 900 2 600 kronor. Det finns flera exempel på prisdumpning inom konkurrensutsatta orter i såväl Sörmlands som Västmanlands län. Det är enligt min mening helt otillfredsställande att ett statligt företag med en dominerande ställning på arbetsmarknaden konkurrerar ut privata företag genom dumpning av priser. Särskilt allvarligt blir detta när skattebetalarna får träda in med kapitaltillskott för att rädda AmuGruppen från konkurs, pengar som kan uppfattas ha använts till att knäcka de privata mindre utbildningsanordnarna. Jag tror inte att uppsåtet har varit detta, men däremot kan man konstatera att utfallet har blivit så. Den andra sidan av det statliga brödraskapet är att AmuGruppen fått utbildningar trots att det har funnits lägre anbud. Länsarbetsnämnden i Gävleborg har även beaktat faktorer som inte framgick av anbudsförfrågan och som inte var kända av ett privat utbildningsföretag. Talan i detta fall är väckt vid Gävleborgs tingsrätt. Rent principiellt vill jag framhålla att även om ambitionen är att företagen skall drivas efter strikt kommersiella principer blir ett statligt ägarskap svårt att förena med en sund och rättvis konkurrens. Politiker kan påverkas av motstridiga intressen i sin dubbla roll som ägare och lagstiftare, vilket kan försvaga trovärdigheten och hämma riskvilligheten och entreprenörsandan hos andra aktörer. Likabehandling och rättvisa uppstår bäst om staten står neutral, vilket innebär att staten bör avstå från att själv äga och driva företag. Vad gäller AmuGruppen är det i längden ohållbart att ha ett marknadsförhållande som bygger på att staten dominerar en marknad, på vilken staten själv är den helt dominerande köparen. För att bolaget skall kunna möta de krav som ställs på en fungerande utbildningsmarknad med ökad konkurrens, kvalitet och kostnadseffektivitet måste ägarförhållandet ändras. Med en avveckling av det statliga ägandet, genom en stegvis försäljning av hela eller delar av bolaget, skulle konkurrensen öka till gagn för utbildningsmarknadens utveckling. Det skulle också leda till ett mera varierat utbud inom arbetsmarknadsutbildningen framöver. Moderata samlingspartiet anser att staten skall avveckla sitt ägande av AmuGruppen AB. Och efter en analys av förutsättningarna bör regeringen återkomma till riksdagen med förslag till avveckling. Fru talman! Avslutningsvis konstaterar jag att den passiva hållningen från regeringens sida har bidragit till att förvärra de problem som lett till ägartillskottet om 600 miljoner kronor. Betydande kostnader har förorsakats, vilka i slutändan drabbar skattebetalarna. Revisorernas granskning visar även att ägaransvaret är mycket illa skött. Fru talman! Med hänvisning till det anförda yrkar jag bifall till reservationerna 1 och 7.

Fru talman! Jag kommer i mitt debattinlägg inte bara att kommentera regeringens skrivelse om omstruktureringen av AmuGruppen utan också det förslag som riksdagens revisorer har lämnat till riksdagen. Dessutom kommer jag att förkorta mitt anförande till glädje för många, eftersom jag har en dålig hals i dag. Det är nu tredje gången på kort tid som vi debatterar AmuGruppen i kammaren. Av revisorernas förslag framgår tydligt att det inte hade varit fel att diskutera den här frågan tidigare. Det hann gå alltför lång tid innan ägaren staten fick tillräcklig kunskap och kunde reagera som nu har skett. Jag är övertygad om att den omstrukturering som nu har påbörjats och fortsätter gör att AmuGruppen AB går en betydligt ljusare framtid till mötes. Förändringen av ledningen var en nödvändighet, och den kritik som revisorerna riktat beträffande den svaga styrningen utan strategi och den stela organisationen är redan åtgärdad. Mycket positivt har skett sedan våren 1996. Fru talman! Vi i Folkpartiet tycker att arbetsmarknadsutbildningen länge har präglats av en inriktning mot utbildningar som alltför mycket varit anpassade till gårdagens arbetsmarknad. Det är därför mycket positivt när vi nu hör att Amu:s nya affärsidé är: En utbildning till för de många i ett föränderligt arbetsliv. Utbildningen måste vara inriktad på framtidens arbetsmarknad och inte på gårdagens. Ett exempel på fel utbildningar har Företagarnas riksorganisation lyft fram i en rapport där man visar att arbetsmarknadsutbildningen i alltför hög grad är anpassad till industri och storföretagen i stället för tjänste och småföretagen där vi tror att många av framtidens jobb finns. Även revisorerna har uppmärksammat detta i sitt förslag till riksdagen. Det ökade volymkravet har gjort att AMS tvingas satsa på de billigaste åtgärderna. Att utbildningarna inte leder till jobb uppmärksammas alltför sällan. Detta är naturligtvis ett stort problem för AmuGruppen AB med sin nya affärsidé. Folkpartiets åsikt är att arbetsmarknadsutbildningen skall inriktas på utbildningar som förvisso är dyrare men av hög kvalitet och som lättare leder till jobb på den öppna marknaden efter en avslutad utbildning. Amu kan visa många exempel på detta. Det var därför glädjande att konstatera att regeringen i vårpropositionen äntligen har insett detta och nu sänker volymkravet och satsar mer på den dyrare utbildningen. Vi kan därför tacksamt konstatera att vårt yrkande på den punkten är tillgodosett. Fru talman! I skrivelsen säger regeringen att något ytterligare kapitaltillskott inte behövs för att klara verksamheten. Folkpartiet välkomnar det beskedet, då vi i höstas klart uttalade att det då föreslagna kapitaltillskottet på 600 miljoner kronor endast fick lov att vara en engångsföreteelse. Regeringen bedömer vidare att AmuGruppen skall drivas vidare som ett aktiebolag med staten som ägare. Folkpartiet delar inte denna uppfattning. Riksdagen beslöt 1993 att den dåvarande AmuGruppen skulle ombildas till ett aktiebolag, och riksdagens beslut öppnade möjligheten att efter en tid pröva en utförsäljning av hela eller delar av verksamheten. Vi är övertygade om att den nya AmuGruppen AB som nu växer fram med en slimmad organisation och ökad flexibilitet och därmed en minskad affärsrisk blir betydligt attraktivare på marknaden. Staten har hittills inte varit någon bra ägare. Det finns många orsaker till det, och de redovisas mycket tydligt i revisorernas skrivelse. Just nu är intresset fokuserat på företaget. Men risken är stor att det intresset återigen avmattas och att staten ännu en gång blir den passiva ägare som företaget inte mår bra av. Det som hänt med AMU visar problemet med statsägda bolag. Det talar för att en försäljning bör ske helt eller delvis. En försäljning undantar självfallet inte statens övergripande ansvar för arbetsmarknadsutbildning. Vi anser att regeringen bör återkomma till riksdagen med förslag om i vilka former en sådan utförsäljning skall ske. Fru talman! Vad slutligen gäller utvärderingen av arbetsmarknadsutbildningen och AmuGruppen AB så borde detta ändå vara en självklarhet. Tyvärr lämnades revisorernas förslag även på denna punkt utan åtgärd. Det är därför viktigt att poängtera att en sådan kommer till stånd. Vi är av den meningen att det ofta talas om betydelsen av utvärdering och uppföljning av verksamheter inom det offentliga men att det alltför sällan görs något konkret. Riksdagen bör därför klart uttala att en utvärdering måste ske och redovisas för riksdagen så snart som möjligt.

Fru talman! Jag kommer att fatta mig mycket kort, kortare än Siri Dannaeus med sin dåliga hals. Den kritik som framförts av revisorerna, Patrik Norinder och Hans Andersson riktar vi också. Regeringens skrivelse visar att staten och regeringen måste ta på sig en stor del av skulden till att AmuGruppen höll på att gå i konkurs. Kritiken från Riksdagens revisorer riktar sig mot staten som ägare. Vad som var mycket allvarligt var att Arbetsmarknadsdepartementet inte insåg följderna av den stora nedskärningen av arbetsmarknadsutbildningen i budgetpropositionen. Speciellt allvarligt är det att tjänstemän kan sitta i samma korridor och inte kan prata med varandra. Det är den stora saken i det hela. När en arbetsmarknadsutbildnings volym sjunker från 40 000 till 15 000 platser från 1996 till 1997 måste det få konsekvenser för ett statligt utbildningsföretag som AmuGruppen. Att det kraftigt försämrade ekonomiska läget försämrar för AMU är helt naturligt. Föregående talare har nämnt en rad orsaker som revisorerna tagit fram. Fru talman! I arbetsmarknadsutskottets betänkande om omstrukturering av AmuGruppen delar utskottet kritiken från revisorerna och välkomnar omstruktureringen. Det tycker vi i Miljöpartiet är bra. Vi anser att den nya ledningen bör få arbetsro att genomföra förändringarna i AMU. Vi anser att regeringen bör återkomma till riksdagen med förslag om en mer långsiktig inriktning av arbetsmarknadsutbildningen, med AMU:s roll i det hela. Miljöpartiet vill att det reguljära skolväsendet skall användas till största delen när det gäller utbildningsinsatser. Vi har länge förordat lärlingsutbildning, och det är med glädje som vi välkomnar förslaget om lärlingsutbildning i vårpropositionen. Det känns bra att utskottet i viss mån försöker tillmötesgå Miljöpartiets yrkanden och att utskottet tagit upp revisorernas kritik till behandling. Jag vidhåller att regeringen bör återkomma med förslag om arbetsmarknadsutbildningens vidare inriktning. Fru talman! Jag står givetvis bakom reservationerna från Miljöpartiet, men jag yrkar bifall endast till reservation 5. Det är inte säkert att jag kommer att begära votering.

Fru talman! Man kan notera att det råder relativt stor enighet om ärendets behandling. Utskottet gör ett tillkännagivande som bygger på Riksdagens revisorers mycket kritiska syn på hur regeringen försatte AmuGruppen i en synnerligen prekär situation hösten 1996. Det står bl.a. i betänkandet att det står klart att den passiva hållningen hos ägaren har bidragit till att problemen förvärrats och framtvingat ett ägartillskott för att undvika konkurs. I och med att ansvaret nu mycket tydligt är lagt på regeringen och att man nu uppenbarligen från regeringens sida försöker att rätta till de bekymmer som man försatt AmuGruppen i kommer jag inte att framställa några yrkanden. Vi har för vår del en reservation i betänkandet där vi understryker att den nya ledningen måste få möjlighet att ordna upp situationen. Där betonar vi att man inte bör avhända sig möjligheten att i ett senare skede pröva ägarfrågan men att det i dagsläget inte är aktuellt, helt enkelt inte är möjligt, innan det blir ordning på torpet. I övrigt har utskottet behandlat ett antal av våra synpunkter på AmuGruppens verksamhet. Det är i stort sett acceptabla skrivningar. Därmed yrkar jag bifall till utskottets hemställan förutom vad gäller reservation 10. Jag yrkar dock inte bifall till den för att spara kammarens tid.

Fru talman! I en tid med omvälvande förändringar på arbetsmarknaden, där enklare jobb försvinner och de nya jobb som kommer ställer krav på högre utbildning, i många fall högskoleutbildning, är det mycket viktigt att vi för en långsiktig och framåtsyftande politik. En sådan politik är att satsa på utbildning. Därför satsar vi socialdemokrater tillsammans med Centerpartiet nu stort på utbildning av olika slag för ett livslångt lärande. Vi utökar insatserna för att höja kunskapsnivån för lågutbildade arbetslösa genom det stora kunskapslyftet. 10 000 nya platser tillkommer varje år fram till år 2000, då vi beräknar ha Vi fortsätter att bygga ut den högre utbildningen. Utöver de 30 000 platser som redan beslutats aviseras ytterligare 30 000 platser i vårpropositionen. Dessutom fortsätter vi satsningen på kvalificerad yrkesutbildning så att den redan 1998 kommer att omfatta 8 800 platser. För ungdomar med mer praktisk begåvning tar vi initiativ till en ny form av lärlingsutbildning. Men det räcker ändå inte. Som ett komplement till den reguljära utbildningen behöver vi en stark arbetsmarknadsutbildning. Arbetsmarknadsutbildningen skall motverka den strukturella arbetslösheten och förebygga flaskhalsar på arbetsmarknaden. Den skall stärka den enskilde arbetssökanden till att finna och behålla ett arbete. Regeringen och riksdagen har konstaterat att AmuGruppen fyller en viktig funktion när det gäller att erbjuda yrkesinriktad arbetsmarknadsutbildning. I vårpropositionen föreslås att 800 miljoner avsätts för utbyggnad och kvalitetshöjande insatser inom arbetsmarknadsområdet redan 1997. fr.o.m. 1998 räknas detta belopp upp till 1 miljard kronor per år. Detta kommer att möjliggöra en betydligt större satsning på yrkesinriktad arbetsmarknadsutbildning än tidigare år. Fru talman! I februari 1993 beslöt riksdagen att uppdragsmyndigheten AmuGruppen skulle ombildas till ett aktiebolag. Uppgiften var att erbjuda arbetsmarknadsutbildning av hög kvalitet i hela landet. Koncernen skulle dessutom kunna erbjuda företagsutbildning. Vid riksdagsbehandlingen framhölls att staten som ägare av bolagen borde utöva en aktiv ägarroll och ansvara för att bolaget fortsatte att utvecklas. Den förändrade utbildningspolitiken med ökad satsning på reguljär utbildning i gymnasium och högskola och det stora antalet arbetslösa med behov av arbetsmarknadspolitiska åtgärder har tyvärr gjort det nödvändigt att under en tid minska de ekonomiska resurserna till arbetsmarknadsutbildningen. I proposition 1996/97:55 konstateras att sådan nedskärning skulle få långtgående konsekvenser för AmuGruppens verksamhet. En drastisk reduktion av kostnaderna var nödvändig för att lösa den akuta ekonomiska krisen. Dessutom föreslogs att regeringen skulle få bemyndigande att inom en ram på 600 miljoner kronor besluta om ett kapitaltillskott för att förstärka den finansiella basen. Regeringen meddelade samtidigt att man inom kort skulle återkomma till riksdagen med en plan på en långsiktig lösning för bolagets framtida verksamhet. I anslutning till beredningen i arbetsmarknadsutskottet fattades beslut om att tillstyrka regeringens förslag och att dessutom föreslå Riksdagens revisorer att granska bakgrunden till den uppkomna situationen. Fru talman! Detta är bakgrunden till dagens debatt. Regeringen har nu lagt fram en skrivelse och redovisat sin bedömning av AmuGruppen AB:s framtida verksamhet. Riksdagens revisorer har genomfört sin granskning och då belyst bakgrunden till den uppkomna situationen fram till årsskiftet 1996/97. Utskottet kan konstatera att i stora delar sammanfaller revisorernas beskrivning av AmuGruppens problem med den skrivelse som har lämnats av regeringen. Den akuta situation som AmuGruppen har hamnat i har i hög grad samband med senare års minskning av arbetsmarknadsutbildningen. Men läget har förvärrats på grund av problem inom koncernen, och då framför allt inom ledningsfunktionen. Orsakerna har varit flera. Några av problemen har varit ett arv från myndighetstiden. Exempel på sådant är ofördelaktiga hyresavtal med lång löptid, övertalighet och tvister i Arbetsdomstolen, svårigheter med att skapa en sammanhållen organisation på grund av självständiga dotterbolag och en bristande intern ekonomisk redovisning. Det har dessutom varit svårt för företaget att bredda marknaden utanför Arbetsmarknadsverket så som det var tänkt, samtidigt som det har uppkommit kostnadsproblem till följd av en oflexibel och stel organisation. Täta byten på styrelseposterna, och att dessutom under en ganska lång tid vara utan en vd, har inte underlättat situationen. Det mest påtagliga problemet har dock varit att man har saknat en klar strategi. Strategidokument har tagits fram i form av affärsplaner och har godkänts av styrelsen. Men dessa har aldrig följts. Koncernledningen har med andra ord varit svag och outvecklad. I detta sammanhang måste påpekas att det också har varit svårt för koncernen att i förväg bedöma den framtida utvecklingen av arbetsmarknadsutbildningen, då budgetpropositionerna under senare år haft ett enda anslag för arbetsmarknadspolitiska åtgärder i kombination med ett volymtal. Omfattningen av varje åtgärd har inte varit lika tydlig som tidigare år. När det gäller ägarrollen delar utskottet de synpunkter som revisorerna har lagt fram. Den passiva hållning från ägarens sida som har beskrivits av revisorerna verkar särskilt anmärkningsvärd, mot bakgrund av vad som uttalades i propositionen och i utskottsbetänkandet i samband med beslutet om bolagiseringen. Som redan nämnts framhöll utskottet att staten borde utöva en aktiv ägarroll och ansvara för att företaget fortsätter att utvecklas. Trots detta uttalande har varken tidigare eller nuvarande regering gjort några egna analyser av bolagets verksamhet, och inga konkreta krav har ställts på vad som skulle kunna åstadkommas i verksamheten. Det är helt klart att den passiva hållningen hos ägaren har bidragit till att problemen förvärrats. Utskottet instämmer med revisorerna i att regeringen, som förvaltar statens aktier och innehar ägaransvaret i AmuGruppen, bör stärka och förbättra styrningen av bolaget genom att tydligt konkretisera mål för bolaget. Styrelsen och företagsledningen bör få klara och tydliga riktlinjer om ägarens intentioner, och ägaren måste följa och analysera verksamhetens utveckling. I denna fråga anser arbetsmarknadsutskottet att riksdagen bör besluta om ett tillkännagivande till regeringen. I detta sammanhang skall uppmärksammas att nuvarande regering nu börjat ta tag i problemen. I skrivelsen till riksdagen framgår det att arbetet nu pågår inom Regeringskansliet för att säkerställa en samsyn i utövandet av ägarrollen. Man säger att en tydlig ägarroll kommer att prägla statens framtida handlande gentemot AmuGruppen och att man aktivt kommer att följa verksamhetens utveckling. Fru talman! I övrigt ställer sig utskottsmajoriteten bakom regeringens skrivelse, där man konstaterar att det kommer att finnas ett stort behov av arbetsmarknadsutbildning också i framtiden oavsett konjunktur och att AmuGruppen är en viktig aktör i detta sammanhang. AmuGruppen AB bör också i framtiden bedrivas i bolagsform med staten som ägare och i en sammanhållen koncern. Det skall säkra en kvalitativt bra yrkesutbildning med en god spridning över hela landet. Den stora omstrukturering som pågår inom koncernen skall fullföljas för att anpassa verksamheten till en minskad upphandling och öka flexibiliteten, bl.a. genom mer samarbete med andra utbildningsanordnare på marknaden. Slutligen kan utskottet konstatera att ytterligare ägartillskott för närvarande inte är nödvändigt, alldeles särskilt som regeringen i vårpropositionen föreslår en kraftig utökning av den yrkesinriktade arbetsmarknadsutbildningen. Med detta som bakgrund, fru talman, vill jag yrka bifall till hemställan i betänkandet och avslag på samtliga motioner.

Fru talman! Hur kunde det hända? frågar Hans Andersson. Det finns flera skäl. Ett av skälen är det statsfinansiella läge vi har befunnit oss i, Hans Andersson. Det finns många arbetslösa som är i behov av åtgärder - som jag sade i mitt tal. Det finns begränsade resurser. Det är det som är bakgrunden till att arbetsmarknadsutbildningen har minskats. Det vet Hans Andersson mycket väl. Dessutom tillkommer en mängd andra problem som koncernen har haft. Det framgår tydligt i rapporten från Riksdagens revisorer. Detta sammantaget gör att det hela inte har fungerat väl och att det inte har funnits tillräckligt med arbetsmarknadsutbildning. Jag håller med Hans Andersson att denna situation är olycklig. Vi tycker att det är viktigt med utbildning. Vi tycker att arbetsmarknadsutbildningen är ett viktigt komplement till den reguljära utbildningssatsningen. Men vi har förändrat utbildningsstrukturen, så till vida att vi har satsat oerhört mycket mer på den reguljära utbildningen. Det är också en av anledningarna till att volymerna har minskat i arbetsmarknadsutbildningen.

Fru talman! Jag svarade på frågan varför volymerna har minskats så radikalt och hur det kunde hända att vi drog ned så mycket på arbetsmarknadsutbildningen. Detta har helt klart misskötts, och det tycker vi också. Därför gör vi ett tillkännagivande, precis som Hans Andersson säger. Där är vi överens. Det har skett en massa olyckliga saker, både i organisationen och i koncernens verksamhet. Men framför allt har varken tidigare regering eller nuvarande regering tagit på sig ägaransvaret och haft ordentliga riktlinjer för bolaget. Det är djupt allvarligt, och det är också därför vi gör detta tillkännagivande.
Fru talman! Det kändes litet väl magstarkt när Sonja Fransson sade att man hade svårt att bedöma de framtida volymerna på utbildningen. Här sitter folk från Arbetsmarknadsdepartementet med raka rör in i regeringen och en ansvarig minister - och så har man svårt att bedöma volymerna! Jag väntande mig nästan under Sonja Franssons anförande en ursäkt för hur klantigt regering och departement har skött den här frågan, men det var kanske litet för mycket att hoppas på. Jag har två frågor till Sonja Fransson. De statliga länsarbetsnämnderna upphandlar utbildning och skall göra det från ett statligt bolag. Vi har sett hur AmuGruppen tidigare dumpat priserna ute på marknaden, vilket har knäckt enskilda utbildningsanordnare. Vilka garantier kan Sonja Fransson lämna för att detta inte skall upprepas? Den andra frågan gäller det Sonja Fransson sade om att man behöver behålla AmuGruppen i statlig regi för att säkra en bra utbildning. Misstror Sonja Fransson de enskilda företagarna och utbildningsanordnarna när det gäller att bedriva en bra utbildning?
Fru talman! Patrik Norinder tog upp det här med konkurrensen. Det finns en konkurrenslagstiftning som tar upp felaktigt utnyttjande av en konkurrensfördel. Den lagstiftningen skall man naturligtvis använda, och det finns instanser som prövar den. Ingen är skyldig förrän man har fällts för att ha utnyttjat en konkurrensfördel, och det gäller statliga bolag precis som alla andra bolag. Den frågan får skötas den vägen. Jag konstaterar att bolaget framför allt missköttes under den borgerliga regeringen, som har minst lika stort ansvar som den socialdemokratiska regeringen. Så hur kommer det sig att man inte redan vid bolagsbildningen tog ett större ansvar som ägare till bolaget? Det är min fråga till Patrik Norinder. I mitt anförande sade jag att vi framför allt måste ha en god kvalitet som är spridd över hela landet, och det kan vi inte säkerställa med ett privat bolag.
Fru talman! Kanske Sonja Fransson kan vara vänlig och utveckla det sistnämnda påståendet? Varför skulle man inte kunna ha en bra utbildning över hela landet i en privat verksamhet när AmuGruppen i statlig regi kan ha det? Vad är det som bestämmer detta? Jag är tveksam till om Sonja Fransson över huvud taget känner till att det har förekommit olika prissättningar. Det verkar inte vara så. Några av dessa frågor kommer att prövas i domstol och är anmälda till tingsrätten i Gävleborgs län. Vi får se hur det går där. Jag känner en oro för att länsarbetsnämnderna kommer att fortsätta att ha en djupare kontakt med ett statligt ägt företag och att de enskilda utbildningsanordnarna kommer att knäckas av det statliga brödraskapet.
Fru talman! Vi får se vilket utslaget blir. Det är ju inget som vi kan ta ställning till i kammaren, utan det får domstolen avgöra. Sedan får man eventuellt ta tag i de problemen. En fråga gällde detta att säkerställa en kvalitativt god yrkesutbildning med spridning över hela landet. Visst kan ett privat bolag klara det, men det är inte självklart att man gör det. Med ett statligt bolag kan vi bestämma att vi vill ha det så och styra det tydligare. Det är inte alls självklart att det annars blir en spridning över hela landet. Det mest troliga vore väl att en yrkesutbildning, som kräver så stora investeringar och som är som känslig för konjunktursvängningar, inte skulle spridas över hela landet utan hamna i exempelvis de stora städerna. Jag säger inte att det är så, men det finns risk för det.

Fru talman! Sten Andersson har frågat kulturministern vilka åtgärder hon är beredd att vidta för att spelformer där överskotten går till idrott, hästsport m.m. inte skall minska på grund av ett OS-lotteri. Sten Andersson vill också veta vilka åtgärder kulturministern är beredd att vidta mot bakgrund av regeringens uttalanden om behov av att minska spelberoendet. Arbetet inom regeringen är så fördelat att det är jag som skall svara på interpellationen. När det gäller de i OS-budgeten beräknade inkomsterna från lotterier på 2,5 miljarder kronor vill jag säga följande. Internationella Olympiska Kommittén kräver att en ekonomisk s.k. fullgörandegaranti lämnas i samband med en ansökan om värdskap för de olympiska spelen. I oktober 1995 anhöll därför Stockholms kommun om en ekonomisk garanti från staten för att kunna ansöka om de olympiska sommarspelen år Ansökan från Stockholms kommun, med en budget för OS, sändes på remiss. Flera av de tillfrågade remissinstanserna svarade att de var tveksamma till om det är möjligt att få en inkomst på 2,5 miljarder kronor från ett OS-lotteri. Regeringen lyssnade på remissinstansernas kritik. Det var bl.a. därför som regeringen i mars 1996 föreslog riksdagen att staten skulle ställa ut en särskild garanti utöver den allmänna fullgörandegarantin. Denna särskilda garanti innebär att staten skall betala 2,5 miljarder kronor till OS-arrangören. I gengäld får staten de fullständiga rättigheterna att anordna och främja lotterier med den olympiska symbolen för spelen år 2004. Staten får härigenom en möjlighet att tjäna in i varje fall en del av kostnaden för garantin på Regeringen fastslog i propositionen att en utgångspunkt skall vara att motverka att ett OS-lotteri tränger undan andra spel och lotterier på marknaden. Erfarenheterna visar nämligen, som Sten Andersson antyder, att nya spel påverkar redan befintliga spel. Samtidigt har de flesta nya spel, åtminstone övergångsvis, bidragit till att öka den totala omsättningen på spelmarknaden. Jag kan inte i dagsläget redovisa exakt hur OS lotteriet, eller OS-lotterierna, kommer att se ut. Antingen kan ett nytt spel introduceras, eller också kan ökad avkastning uppnås från befintliga spel genom att de marknadsförs som "OS-spel". Utgångspunkten är att statens och folkrörelsernas inkomster från lotterier och spel skall minska så litet som möjligt. Det bör kunna uppnås om lotterierna skräddarsys för just OS Det är vidare viktigt att, vid sidan av OS budgeten, beakta alla de positiva effekter som följer av ett olympiskt spel. Sommar-OS är världens största idrottsevenemang. Det innebär att värdlandet får en mycket stor uppmärksamhet under lång tid. Att få arrangera ett sommar-OS är positivt såväl för svensk idrott som för sysselsättningen och turismen i Sverige. Ett OS-lotteri ändrar inte den politik för spelmarknaden som regeringen företräder. Grunden för denna är att under kontrollerade former erbjuda allmänheten underhållande spel. Detta spel skall också ge staten, föreningslivet och hästsporten goda inkomster. Det skall ske med socialt ansvarstagande, en väl utbyggd service och utan att säkerheten i hanteringen eftersätts. På senare år har problemet med spelberoende allt oftare uppmärksammats. Det saknas fortfarande djupgående kunskap om vilka människor som drabbas av problem av detta slag, hur de drabbas och varför. Regeringen har därför anvisat 2 miljoner kronor årligen under 1997, 1998 och 1999 för insatser mot spelberoende. Resurserna skall i första hand användas till att skaffa ökad kunskap om problemen. När ett OS-lotteri utformas måste givetvis samma sociala hänsyn tas som i övrigt vid utvecklingen av statliga spel och lotterier. Det är staten som ansvarar för ett OS-lotteri, och det är en garanti för att så också sker.
Fru talman! För att inga missförstånd skall uppstå vill jag först poängtera att jag blir glad om Stockholm får arrangera OS år 2004. Men jag anser att ett sådant arrangemang måste baseras på ekonomiskt realistiska kalkyler. Här finns ett antal frågetecken som ännu inte är besvarade. Det är viktigt för medborgarnas förtroende att arrangemang av stora evenemang av detta slag grundar sig på verkligheten. Vi har, tyvärr, i det nära perspektivet ett dåligt exempel på en lyckad kalkyl, nämligen friidrotts-VM i Göteborg. Varenda kväll kunde vi höra i TV hur ekonomin fungerade perfekt. Efteråt såg vi att det var ett ekonomiskt fiasko. Tyvärr drabbades en del småföretag av detta. De litade på de tunga namnen som kväll efter kväll sade att Göteborgsövningen ekonomiskt var i hamn. Jag har ett annat exempel på tvivelaktiga siffror. OS-kommittén räknar med en lägre kostnad för polisbevakningen än vad kostnaden var vid VM i Göteborg - som var ett betydligt mindre arrangemang. Jag hoppas att ingen tror på detta. Jag kallar OS-lotteriet för en voodookalkyl. Man skall sälja en mängd som motsvarar två gånger penninglotteriets penninglotter per år för att få ihop summan. Det betraktar jag som omöjligt. Jag hörde häromdagen någon som har nära anknytning till OS-kommittén som jämförde lotterier med spel på hästar. Det är som att jämföra äpplen och morötter. Om Solvalla i går omsatte 3 miljoner kronor på banan, gick inte folk dit med 3 miljoner kronor i plånböckerna. Där spelar man efterhand som man vinner. Det går inte att göra en sådan jämförelse. Jag tror också att det kommer att bli svårt att engagera ungdomarna. I dag är många ungdomar engagerade i att sälja bingolotter. Det innebär att föräldrar, släktingar och bekanta köper lotter. Jag tror inte att om de skall välja mellan att köpa en bingolott för barnens förening och en OS-lott, att de i det läget skulle välja en OS-lott. Risken är stor att staten i slutändan får betala en stor del av garantin. Till sist litet grand om spelberoende. Regeringen har noterat frågan om spelberoende. Vet regeringen hur statliga spelbolag agerar? Vi kan se på TV, vi kan gå in i varje Tobaksbutik och se att om man köper en påse "lördagsgodis" för 120 kr får man en gratis trisslott. Det kan väl knappast minska spelberoendet. För en tid sedan tvingade staten ATG, dvs. travsporten, att sänka sin utdelning på V75 från 10 kr till 5 kr. Ingen spelare hade begärt det. Men man fortsätter att låta Tipstjänst sälja Joker, där vid många dragningar nummer som har vunnit inte finns med. Det är därför som det blir jackpot. Jag skulle vilja ställa en fråga till statsrådet, där svaret väl är helt klart: Inser statsrådet värdet av att ett arrangemang av OS storlek skall grundas på realistiska kalkyler? Fråga nummer två: Vad anser statsrådet om Tipstjänst marknadsföring?

Fru talman! För att ingen skall missförstå vill jag börja mitt inlägg med att säga att jag blir ytterst förtvivlad om Stockholm blir OS-arrangör år 2004. 2,5 miljard kronor till ett lotteri. Svaret på frågan har mer den inriktning som vi i Miljöpartiet försökte föra fram när vi fattade beslut om OS-budgeten. Partikamrater till finansministern var då inte lika insatta i den här frågan. De hade någon form av religiös tro på att detta OS-lotteri naturligtvis skall gå med vinst och att det var en helt riskfri garanti, vilket vi i Miljöpartiet har sagt att det inte rimligen kan vara. Tipstjänst har själv sagt att det inte finns något ökat behov av spel i Sverige. Vi förflyttar oss från olika typer av spel till andra. Då kan jag inte få ihop ekvationen. Det är samma mängd spel det hela handlar om. Om vi tittar på det statliga spelmonopolet, Tipstjänst och Penninglotteriet, går intäkter i dag till folkrörelser och kultursponsring. De pengarna kommer då inte att gå dit, utan de kommer gå till OS-spel i stället. Hur har man resonerat inom Finansdepartementet när det gäller folkrörelsernas och breddidrottens möjligheter att fortsätta att få inkomster från spelverksamhet? Kan man få ihop det två gånger, så att säga? När det gäller Bingolotto vet vi att dess avkastning till viss del går till breddidrotten. Riskerar breddidrotten nu att bli utan den avkastningen? Miljonrullningen är nu på gång. Vi talar om 2,5 miljarder i garanti. Om vi ser till hela kulturbudgeten är den på mycket blygsamma 4,2 miljarder. Då kanske finansminstern kan förstå känslan bakom detta. Man har så litet att röra sig med på kulturbudgeten, och här ger man ut en garanti på 2,5 miljarder, eftersom man säger att är bra för Sverige. I interpellationen sägs att OS är jättebra för värdlandet. Jag skulle vilja påstå att det är jättebra för stora multinationella företag. Om man i dag tänker på olympiska spel tänker man snarare på någon dryck eller på några idrottsskor än direkt på idrotten. Man säger att ett OS får stor uppmärksamhet. Atlanta fick mycket stor uppmärksamhet när man hade bombhot därnere. Man säger att turismen kan öka i Sverige. Turismen ökar faktiskt i Sverige. Kultur och miljöturismen ökar i Sverige, eftersom man tycker att det är ett fantastiskt land som satsar på kultur och miljö på ett unikt sätt. Det sägs att ett OS är bra för sysselsättningen. Vi vet faktiskt inte vem som kommer att få arbeten om vi får uppdraget att bygga en OS-arena - vilket jag utgår från att vi inte skall få. Vi måste lägga ut det på anbud. Det säger EU:s regler. Vi vet inte om det blir italienska arbetare eller grekiska arbetare som bygger vår OS-arena.
Fru talman! Både Sten Andersson och Ewa Larsson nämner de kalkyler som ligger till grund för ansökan. Visst kan man sätta frågetecken för vissa inslag i kalkylerna. Jag har sett bättre kalkyler än denna, det måste jag säga. Regeringen har ställt ut en garanti. Vi skall naturligtvis fullgöra den om det blir aktuellt med ett OS i Stockholm. Vi har möjlighet att bedriva spel under OS-namnet som kan inbringa inkomster för att finansiera upp till detta belopp. Det finns naturligtvis en risk att ett sådant spel kannibaliserar på andra befintliga spel. Möjligheterna att utvidga spelmarknaden kraftigt är naturligtvis begränsade. Jag vill ändå inte gå så långt som att säga att de inte existerar. Jag är övertygad om att kraftiga marknadsföringsinsatser med det onekligen attraktiva OS-begreppet kan få en sådan positiv effekt. Om läget uppkommer är det givet att vi skall utnyttja det så långt det någonsin är möjligt för att skydda de befintliga spelformerna, som är viktiga både när det gäller statens inkomster och när det gäller folkrörelsernas inkomster. Det är en viktigt uppgift att se till att de hålls uppe i ett sådant perspektiv. Sten Andersson gjorde en jämförelse med Penninglotteriets omsättning som jag tycker kanske är något missvisande. Vad vi talar om är inte att vi under ett enda år skall kunna bedriva OS-lotterier. Det bör kunna ske under ganska många år. Om Stockholm får värdskapet, vilket avgörs i september i år, har vi åtskilliga år fram till år 2004 som man rimligtvis kan utnyttja för den här typen av aktiviteter. kommer regeringen att återkomma till riksdagen med förslag till hur eventuella utgifter med anledning av garantin skall finansieras. Så kommer alltså att ske. Vi skall inte tillåta att det uppkommer ett underskott till följd av olympiska sommarspel, utan de kostnader som kan åsamkas staten skall fullt ut finansieras. Jag vill redan nu säga att jag utgår ifrån att en betydande del av de kostnaderna skall bestridas av svenskt näringsliv, eftersom svenskt näringsliv i så oerhört stor utsträckning backar upp detta projekt och pekar på de positiva effekter det kan få för näringslivet. Då finns rimligtvis också ett utrymme för att bidra ytterligare till den finansieringen. Sten Andersson har även tagit upp frågan om Tipstjänst marknadsföring. Det ligger litet vid sidan av vad den här interpellationsdebatten egentligen bör handla om. Riksdagen har efter förslag från regeringen nyligen beslutat om en fusion av Tipstjänst och Penninglotteriet. Den är nu också till stora delar genomförd under det nya namnet AB Svenska Spel. Ett av syftena med det var att minska konkurrensen på spelmarknaden och därmed de risker som det kan leda till i form av spelbereonde. Vi har fortlöpande ögonen på marknadsföringen från alla aktörer, inte bara från Tipstjänst eller från Svenska Spel. Vi kommer naturligtvis att se till att den håller sig inom rimliga gränser även i fortsättningen.

Fru talman! Jag ställde tre frågor. Den tredje lyder som följande: Vilka åtgärder är statsrådet beredd att vidta mot bakgrund av regeringens uttalanden om behov av att minska spelberoendet? Det var i det sammanhanget jag tog upp Tipstjänst marknadsföring. Tipstjänst är faktiskt ett statligt spelbolag. Sedan tror jag att statsrådet räknade fel avseende min jämförelse med Tipstjänst. Jag vet att lotteriet skall bedrivas under sju år. Men under dessa sju år skall man sälja två gånger Tipstjänst nuvarande omsättning varje år. Det är alltså inte två gånger 500 under sju år, utan varje år måste man sälja två gånger dagens omsättning av nuvarande försäljning av penninglotter. Det är en rätt så häftig summa. Enskilda spel kan öka och har ökat. Men totalt ökar spelandet i takt med inflationen. Det kan man se under en längre period. Jag är rädd, fru talman, att den som då är finansminister, alltså efter år 2004, måste komma tillbaka till riksdagen och begära mer pengar. Jag tror inte att man kan kräva att stockholmarna skall betala detta. Det blir nog så att riksdagen får finansiera det. Statsrådet säger mycket om näringslivet. Men jag har ett bra exempel där näringslivet inte ställde upp, trots att man från början lovade att göra det. Det gäller järnvägen som skall byggas mellan Stockholm och Arlanda. Det skulle vara så lätt att ordna kapital utifrån, men det blev inte så lätt i slutändan. Jag tycker fortfarande att det är staten, som ju äger de här företagen, som skall kritiseras för att den ökar eller minskar spelberoendet. Man bedriver en marknadsföring som absolut måste anses som frestande. Jag tycker att statsrådet i alla fall skulle kunna ge sin privata syn på hur han ser på denna typ av marknadsföring. Till sist vill jag säga att jag, till skillnad från min kollega från Miljöpartiet, hoppas att Stockholm får ett OS. Jag hoppas att Sverige tar många medaljer, men att vi slipper att efteråt bli presenterade för en nota som är alltför hög. Det är bättre att redan från början tala om vad man tror att det kommer att kosta - sedan får vi köpa det eller ej - än att lägga fram en kalkyl som det finns många frågetecken kring, något som man tyvärr har gjort i det här fallet. Polisen är ett exempel. Alla förstår ju att polisbevakningen måste kosta mer pengar i Stockholm vid ett OS - som är ett betydligt större arrangemang - än vad som var fallet i Göteborg. Där måste man revidera kalkylerna. Jag sade det innan och säger det igen: Kalkylen att poliskostnaden skulle bli lägre i Stockholm än vad den var i Göteborg hoppas jag att ingen tror på, inte ens inom OS-kommittén.
Fru talman! Finansministern säger att han har sett bättre ekonomiska kalkyler i sina dagar. Då skulle jag vilja vädja till finansministern att gå igenom hela OS kalkylen. Med den kompetens jag har, kan jag inte se annat än att det här är en ren glädjekalkyl. Jag tror också att den överenskommelse man nu har gjort inom EU när det gäller TV-rättigheter och inkomster från TV-rättigheter, och som parlamentet kommer att ta ställning till, kommer att påverka inkomstkalkylen. Eftersom mycket av inkomsterna ligger just i TV rättigheter, kommer det naturligtvis att påverka. Det är år 2004 vi skall klara av den här utgiften. Ta t.ex. den här arenan som finansministern säger är bra för sysselsättningen. Vi vet inte om det blir svenska arbetare som får bygga arenan, men vi vet att det blir vi i Sverige som får ta hand om den efter spelen. Vi har inget behov av en så stor arena. Vi kan inte ens fylla Globen i dag. När AIK spelar där är det halvtomt, och det är ändå ett av våra stora, lokala lag. Det är inte roligt för idrotten att spela upp på arenor när det inte är fullt. Det skall ju vara fullt för att det skall bli kul. Med det har jag också angivit en ton som jag hoppas visar att jag är en gammal folkrörelsemänniska som tycker om idrott, och då väldigt mycket breddidrott. Därför vill jag återigen fokusera på hur vi kan skydda dem som i dag får tillgång till inkomster från spelen. Det gäller både spelen från vårt statliga monopol och från Bingolotto, som - utgår jag från - kommer att få färre spelare. Hur kan vi skydda inkomsterna för breddidrotten och folkrörelserna och från den alltmer växande kultursponsringen? Jag ser nu att miljonerna börjar rulla på ett väldigt slarvigt sätt. 11 miljoner kronor blev kostnaden för baksmällan efter friidrotts-VM. Hur stor baksmälla kan man acceptera?
Fru talman! Låt mig börja med spelberoendet. I mitt svar har jag pekat på de insatser som regeringen gör. Det gäller t.ex. ekonomiskt stöd, framför allt inriktat på forskning. Vi måste skaffa oss ökade kunskaper. Vi vet för litet om det här området. Det är först med kunskaper som vi kan vidta konkreta åtgärder för att minska spelberoendet och de skadeverkningar det leder till. Sedan pekar Sten Andersson ständigt ut Tipstjänst som den stora boven när det gäller marknadsföring. Jag tycker att den beskrivningen är litet ensidig. Det kan ha skett överdrifter från flera håll, inte bara från Svenska Spel, f.d. Tipstjänst och Penninglotteriet. Vi har självfallet ett stort ansvar där. Vi har också ett ansvar när det gäller ATG, som vi visserligen inte äger, men där vi utser halva styrelsen och även påverkar reglerna i övrigt. Även ATG bedriver en omfattande marknadsföring, och det är klart att de regler vi sätter upp skall gälla lika för de här två stora aktörerna och för övriga, mindre, aktörer i branschen. Det ansvaret skall sträcka sig över hela marknaden, inte bara mot Tipstjänst eller mot Svenska Spel. Låt mig sedan på nytt ta upp de ekonomiska kalkylerna. Jag har pekat på risker med att vi inte kan få in spelintäkter som fullt ut svarar upp mot de här två och en halv miljarder kronorna - särskilt inte om man beaktar att det kan gå ut över andra spelformer. Det är ju tillskottet till nuvarande inkomster som är det relevanta måttet i det här sammanhanget. Ingen av oss kan ju i dag veta hur stort detta tillskott blir. Får Stockholm sommar-OS 2004, är det självklart en strävan att se till att tillskottet blir så stort som möjligt och att ta hänsyn till dem som är beroende av inkomsterna från spel. Det gäller folkrörelserna. Det gäller också staten, som jag har ett särskilt ansvar för. Det är viktigt att åstadkomma detta. Som jag sade förut: De brister, de luckor, som kan finnas i finansieringen, skall vi täcka fullt ut. Budgeten får inte försämras till följd av detta. Det är också naturligt att näringslivet, som är så aktiva tillskyndare och som hävdar att detta är så gynnsamt - inte minst för dem själva - får stå för en stor del av finansieringen. Så långt som möjligt bör detta naturligtvis ske med individuella insatser. Om det inte räcker, får vi väl överväga mer kollektiva former av tilläggsfinansiering.
Fru talman! Jag skulle vilja ta upp ett exempel till på en tveksam kalkyl. TV-rättigheterna är baserade på en kronkurs på runt 7:50 eller 7:60, tror jag att det är. Skulle statsministern nå den framgång med sin ekonomiska politik som han vill ha, kommer kronans värde att stiga. Om kronkursen går ned till t.ex. 6:50, blir det ju stora förluster jämfört med den här kalkylen. Då får man in betydligt mindre pengar. Då kan statsrådet säga: Ja, men då har vi pengar att lägga. Men jag tror inte att medborgarna runt om i Sverige anser att man i så fall i första hand skall prioritera att betala kostnaderna för ett OS. Det finns säkert andra hål man vill stoppa i. Sedan vill jag bara säga att staten förvisso inte äger ATG, aktiebolaget Trav och Galopp, men det är staten som delar ut tillstånden. Det är det som är det viktiga. Vem som äger ATG har ingen betydelse. Däremot äger man Tipstjänst. Jag tycker att Tipstjänst, när det gäller frågan om spelberoende, har fått agera på sätt som är närmast otillständigt. Jag vågar påstå, fru talman, att om ATG hade bedrivit samma slags marknadsföring som Tipstjänst gör, hade protesterna blivit högljudda. Jag är helt övertygad om det. Låt mig, för att det inte skall uppstå något missförstånd, än en gång säga att jag hoppas att vår huvudstad får ett OS. Men jag hoppas också att vi efteråt kan säga: Det här fungerade bra. Jag hoppas att vi i efterhand slipper att komma till de svenska skattebetalarna med en nota på sådant som vi i förhand kunde ha sett att det inte skulle hålla, att det inte var realistiskt.
Fru talman! Återigen tycker jag att Sten Andersson är ensidig när han pekar ut ett enda spelbolag. Vi måste ha lika regler för alla aktörer i branschen. De övertramp som kan ha förekommit har inte enbart skett från ett håll. Det finns en mycket livaktig och ibland aggressiv marknadsföring från flera håll. Vi har vidtagit åtgärder för att begränsa detta, och vi kommer att ha fortsatt kontroll över den utvecklingen. Vi har diskuterat de ekonomiska kalkylerna. Om det inte har framgått så vill jag uttrycka att jag ser positivt på att Stockholm får sommar-OS. Det skulle nämligen ha stor betydelse för Sverige, för Stockholm och för svensk idrott. Om det skulle bli så är det viktigt att vi får en fullständig och ansvarsfull finansiering. Naturligtvis skall vi också se till att så långt som det är möjligt ta hem de positiva effekterna. Det gäller även de positiva ekonomiska effekterna som skulle följa av en sommarolympiad. Det finns sysselsättningseffekter - positiva sådana - om projektet kommer till stånd. Till Ewa Larsson vill jag säga: Även om en upphandling av OS-arenor måste ske i internationell konkurrens är det väl ändå ganska stor sannolikhet att de byggjobb och andra jobb som kommer till stånd till största delen hamnar i Sverige. Det är i varje fall vad som brukar ske i andra sammanhang, och jag har gott hopp om att vi skall kunna ta hem en hel del positiva sysselsättningseffekter.

Fru talman! Ola Karlsson har frågat mig vilka åtgärder jag avser att vidta för att öka medborgarnas möjligheter att laglighetspröva kommunal verksamhet. Det är i och för sig riktigt att en kommunmedlem inte kan överklaga beslut som fattas av ett kommunalt bolag. Men det innebär inte att kommunen eller dess medlemmar inte har insyn i eller kontroll över de kommunala bolagen. Jag tar upp något av detta i det följande. skall fullmäktige, innan en kommun eller ett landsting lämnar över vården av en kommunal angelägenhet till ett aktiebolag där kommunen eller landstinget innehar samtliga aktier, bl.a. fastställa det kommunala ändamålet med verksamheten, utse samtliga ledamöter och minst en revisor. Fullmäktige skall också se till att fullmäktige får yttra sig innan sådana beslut i verksamheten som är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt fattas. Det kommunala ändamålet skall även framgå av bolagsordningen. När vården av en kommunal angelägenhet lämnas över till delägda bolag, dvs. sådana bolag där kommunen bestämmer tillsammans med någon annan, skall fullmäktige se till att bolaget blir bundet av de villkor som avses i 3 kap. 17 § kommunallagen i en omfattning som är rimlig med hänsyn till andelsförhållanden, verksamhetens art och omständigheterna i övrigt. Kommunstyrelsen har en viktig roll i det här sammanhanget. Styrelsen skall nämligen enligt 6 kap. 1 § kommunallagen ha uppsikt över kommunal verksamhet som bedrivs i såväl helägda som delägda kommunala bolag. Beslut av fullmäktige att lämna över vården av en kommunal angelägenhet till ett aktiebolag där kommunen äger samtliga aktier kan överklagas av kommunens medlemmar i enlighet med kommunallagens regler om laglighetsprövning. Vidare kan även beslut som fullmäktige fattar om t.ex. kapitaltillskott, lån eller borgen till ett sådant bolag överklagas. I det här sammanhanget vill jag också peka på att de revisorer som fullmäktige skall utse enligt 3 kap. 17 § kommunallagen för att revidera ett kommunalt bolags verksamhet bl.a. har att granska att det kommunala ändamålet följs. Vad beträffar offentlighetsprincipen och företagen så gäller enligt 1 kap. 9 § sekretesslagen i tillämpliga delar tryckfrihetsförordningens regler om rätt att ta del av handlingar hos myndighet också för handlingar i bl.a. aktiebolag där kommuner eller landsting utövar ett rättsligt bestämmande inflytande. Sådana bolag jämställs vid tillämpningen av sekretesslagen med myndighet. Medborgaren har i dessa fall samma insynsmöjligheter som i en kommun eller ett landsting. En nämnd skall enligt 6 kap. 7 § kommunallagen inom sitt område se till att verksamheten bedrivs i enlighet med de mål och riktlinjer som fullmäktige har bestämt samt de föreskrifter som gäller för verksamheten. Det är också en uppgift för nämnden att se till att verksamheten bedrivs på ett i övrigt tillfredsställande sätt. Det ligger alltså på nämnderna att fortlöpande kontrollera utvecklingen inom sina verksamhetsområden. kommunallagen all den verksamhet som bedrivs inom en nämnds verksamhetsområde. De skall bl.a. pröva om verksamheten sköts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt och om den kontroll som görs inom nämnden är tillräcklig. Om ett beslut som redan har verkställts har upphävts av en domstol genom ett avgörande som har vunnit laga kraft, skall enligt 10 kap. 15 § kommunallagen det kommunala organ som har fattat beslutet se till att verkställigheten rättas i den utsträckning som det är möjligt. den 4 mars 1997 sade jag att Inrikesdepartementet för närvarande bereder frågan om att göra en övergripande översyn av den kommunala revisionen. Vidare sade jag bl.a. att avsikten är att göra sådana förändringar i den kommunala revisionen som stärker revisionens oberoende och självständighet, ökar professionaliteten i den revisionella handläggningen, förbättrar effektiviteten i det revisionella arbetet, ökar träffsäkerheten i revisionens resultat samt ökar medborgarnas tillgång till - och därigenom intresse för - resultatet från revisionens arbete. Jag sade också att strävan är att en sådan utredning skall kunna komma i gång med sitt arbete redan före sommaren. Sammanfattningsvis kan jag alltså konstatera att det för en medlem i en kommun finns möjligheter att få lagligheten av beslut som fattas av fullmäktige och av kommunala nämnder prövad. Jag har också pekat på de kommunala revisorernas viktiga roll och den möjlighet till insyn som allmänheten redan sedan ett par år har i de kommunala företagen. Jag kan slutligen även nämna att Inrikesdepartementet tillsammans med Närings och handelsdepartementet nu för vissa diskussioner med representanter för kommuner, landsting och näringsliv om hur offentlig och privat näringsverksamhet skall kunna agera på så lika villkor som möjligt. Mot denna bakgrund och med hänsyn till att jag inom kort kommer att föreslå att den kommunala revisionens framtida roll ses över, är min bedömning att det inte finns anledning att i nuläget vidta några ytterligare åtgärder.
Fru talman! Jag börjar med att tacka för svaret, och till ministern framföra mitt beklagande över orsaken till att svaret har blivit fördröjt. Den offentliga sektorn upptar en mycket stor del av den totala verksamheten i Sverige. Staten, kommunerna, landstingen och de kommunala företagen svarar tillsammans för omkring en tredjedel av den totala sysselsättningen. Den kommunala sektorn sysselsätter ungefär 26 % av den totala arbetskraften. Det har blivit ett allt större problem att kommunerna bedriver en omfattande näringsverksamhet både i bolags och förvaltningsform. Antalet kommunala företag uppgick 418 miljarder kronorretagen sysselsatte 48 860 anställda. Om man också räknar in de landstingsägda företagen var företagens omsättning uppe i 129 miljarder kronor Det bedrivs alltså en mycket omfattande näringsverksamhet i den offentliga sektorn. Jag menar att utgångspunkten skall vara att kommuner inte skall bedriva näringsverksamhet. I riksdagen och på andra ställen skall vi arbeta för att minska den kommunala näringsverksamheten. Nu är det ändå så att det finns en mycket omfattande kommunal näringsverksamhet. Därför finns det all anledning att se över hur vi skall kunna stärka medborgarnas möjlighet att pröva om den här verksamheten är förenlig med olika lagar. När jag läser ministerns svar konstaterar jag att det i korthet lyder så här: Det finns lagar för kommunen. Det finns en skyldighet för revisorer och kommunstyrelse att följa lagarna. Det finns en möjlighet att pröva kommunala beslut. Det finns en möjlighet för medborgarna att utöva insyn också i kommunala bolag. Men om man genom den här insynen konstaterar att det bedrivs en verksamhet som om den hade kunnat prövas hade konstaterats vara kompetensstridig, varför skall man då inte ha en möjlighet att pröva detta laglighetsvägen? Insynen har visat sig vara väldigt bra. Offentligheten i de kommunala bolagen har visat att inte minst ministerns partikamrater har haft en häpnadsväckande kreativitet när det gäller vissa ekonomiska transaktioner. Den laglighetsprövningen prövas i annan ordning. Jag skulle vilja fråga ministern varför ministern inte vill ge medborgarna rätten att pröva lagligheten i verksamhet som bedrivs av kommunala bolag. Är ministern beredd att införa ett sanktionssystem för kommunen när den inte rättar till beslut som förklaras olagliga? Det har varit ett mycket stort problem. Tycker ministern att det är acceptabelt att kommunen driver verksamhet i förvaltningsform eller bolagsform som, om den hade kunnat överklagas, hade fällts i en juridisk prövning? Är det rimligt och acceptabelt att denna verksamhet får fortsätta?
Fru talman! Av svaret på Ola Karlssons interpellation framgår att inrikesministern nog inte riktigt har insett hur uppfinningsrik en av socialdemokraterna majoritetsledd kommun kan bli. Statsrådet pekar på att kommunstyrelsen skall ha uppsikt över de kommunala bolagen. Det kan väl äga sin riktighet, men det förbättrar på intet vis situationen i verkligheten eftersom det oftast är samma personer som sitter både i kommunstyrelsen och i de kommunala bolagen. Inte ens revisorernas eventuella kritik behöver påverka ett maktfullkomligt kommunalråd som leder en egen kommunfullmäktigemajoritet med fast hand. Fru talman! Ola Karlsson har pekat på hur svårt det är att få lagstridig kommunal verksamhet att upphöra. Han anser att det borde bli möjligt att överklaga verksamhet som bedrivs av kommun, landsting och kommunalt bolag till Kammarrätten oavsett när verksamheten är startad och att ett sanktionssystem bör införas. Det är det allra minsta man bör göra. Jag skulle vilja gå ännu längre. Med tanke på vad som försiggår inom vissa kommuner skulle jag vilja föreslå en lagändring som innebär att kommuner förbjuds att bedriva verksamhet inom konkurrensutsatta sektorer, och givetvis skall det finnas ett sanktionssystem. Kommuner skall vid höga viten ådömas att omedelbart upphöra med verksamheten. I Skellefteå kommun, som är en kommun med egen socialdemokratisk majoritet, sysslar kommunen med det mesta inom näringsverksamhet, t.ex. kommunalt åkeri, kommunala restauranger och kaféer och så det allra mest spektakulära, nämligen korvtillverkning. Skellefteå. Företaget flyttade och fick nya ägare, inom parentes utan branschvana. De nya lokalerna i Skellefteå uppfyllde dock inte EU-kraven, så det kommunala fastighetsbolaget byggde nya lokaler åt företaget för ca 35 miljoner kronor. Lokalerna är just färdigställda. Holmlunds Livs utvecklades inte så bra, så en av delägarna hoppade av och övriga stannade kvar med tveksamhet. Polaris övertog då inventarier, varunamn och skyddade recept av hyresgästen. Min korvhandlare på torget i Umeå kunde sänka priset från 10 kr till 8 kr på ett bräde utan att hans marginaler minskade. Vilken underlig känsla att äta korv på torget i Umeå som skattebetalarna i Skellefteå varit med och subventionerat. Nu har även de återstående ägarna hoppat av Nya Holmlunds Livs. Kommunen står där med ett hus som specialbyggt för charktillverkning. Kommunen äger inventarier, varunamn och recept. Hur tror statsrådet att det kommer att gå med korvtillverkningen? I andra konkurrenssammanhang är det förbjudet att utnyttja en dominerande ställning på marknaden. Att en kommun har en dominerande ställning enbart i kraft av sin rätt att beskatta är helt självklart. Varför är det inte lika självklart att man kan stoppa ett sådant vansinnigt företag som Nya Holmlunds Livs, alias
Fru talman! Ola Karlsson gav sig in i en diskussion om den omfattande näringsverksamheten i kommunerna. Nu har jag en annan syn än Ola Karlsson på den punkten. Men det är inte det som den här interpellationen gäller. Den gäller möjligheterna för medborgarna att få en laglighetsprövning. Ola Karlsson ställde dessutom två frågor. I mitt interpellationssvar har jag svarat på den första frågan. Medborgarna har en möjlighet att överklaga ett fullmäktigebeslut om att inrätta en verksamhet i bolagsform. Vi har också sagt att vi kommer att tillsätta en utredning som skall öka professionaliteten hos de kommunala revisorerna och göra dem bättre skickade att granska och hjälpa till i den verksamheten. Jag finner därför inte att det behövs göras något ytterligare på den punkten. Sedan frågar Ola Karlsson om jag är beredd att införa några straffsanktioner mot kommuner som inte rättar sig efter laglighetsprövning i en rättslig instans. Jag utgår ifrån att kommunalmän och kvinnor är så pass kloka att de rättar sig efter det som domstolarna kommer fram till. Det är riktigt som Ola Karlsson säger att det har skett en del övertramp. Vi har markerat när de övertrampen har kommit. Jag utgår ifrån att man rättar sig efter det och finner ingen anledning att i dag aktualisera någonting på den punkten, men vi följer naturligtvis den här verksamheten mycket noga. Det är min bestämda uppfattning att man skall rätta sig efter domstolsbeslut. På den punkten delar jag Ola Ulla Löfgren hade ett agitatoriskt anförande mot kommunal verksamhet i bolagsform och medborgarinsynen. Jag kan försäkra Ulla Löfgren om att de enskilda medborgarna i en kommun har betydligt bättre insyn i de kommunala bolagen än vad vanliga aktieägare har i de privata bolagen. Jag har ingen som helst möjlighet att kommentera korvtillverkningen i Skellefteå. Däremot kommer jag efter interpellationsdebatten att gå och köpa mig en korv, eftersom jag inte hinner äta någon lunch.
Fru talman! Inrikesministern konstaterar att det räcker för kommuninvånarna med att kunna överklaga överlämnande av beslut när det fattas i kommunfullmäktige. Men bekymret är ju många gånger att vi har kommunala bolag som redan är inrättade. Man fattade beslut om dessa för flera år sedan. Dessa kommunala bolag tar sig nu allt vidare och vidare utrymme. Vi har ett exempel hemma i mitt län. Där har vi ett s.k. länsutbildningsaktiebolag som har gett sig utanför länets gränser. Det strider mot lokaliseringsprincipen i kommunallagen. Om det hade varit möjligt att överklaga hade det blivit en solklar fällning av detta. Nu finns inte möjligheten att överklaga, därför att beslutet om att gå utanför länsgränsen har fattats av bolaget. Tycker ministern att det är en riktig ordning att möjligheten att överklaga inte finns? Andra som drabbas av detta är utbildningsbolag i de andra län där LUAB har gett sig in. De hade inte ens haft möjlighet att klaga om verksamheten hade bedrivits av landstinget i förvaltningsform. Man måste nämligen vara medlem av landstinget för att kunna klaga på den verksamheten. Jag tycker att det är riktigt bekymmersamt när inrikesministern konstaterar att det förekommer övertramp, men att det räcker med att stå i talarstolen och säga att det inte är fel. Varför vill inte ministern se till att det införs ett sanktionssystem? I offentliga utredningar har man konstaterat att det finns ett behov av detta. I underprissättningsutredningen konstaterade man att det finns en departementspromemoria om kommunalt domstolstrots och lagtrots. Man avslutade med att säga: Vi anser att förslagen i promemorian snarast bör genomföras. Jag blir också litet häpen när Jörgen Andersson gör konstateranden som om det vore något märkligt i att medborgarna har bättre insyn i ett offentligt bolag än i ett privat bolag. Men i det offentliga bolaget är det ju medborgarnas pengar man leker med. Man leker korvgubbe, korvtillverkare, utbildningsanordnare eller gymaktör, som i andra fall i Sverige. Det är väl självklart att medborgarna skall ha rätt att granska hur de egna pengarna används och vad de spekuleras i. Om man genom denna insyn konstaterar att det på många områden finns verksamhet som bedrivs på ett sätt som inte är i enlighet med kommunallagen, borde det, tycker jag, också finnas en möjlighet för medborgarna att överklaga. Varför är inte ministern beredd att stärka medborgarnas ställning framför kommunalrådens? Eller väger ministerns tidigare syssla tyngre i det här fallet - att vara kommunalråd snarare än den som lämnar nya lagförslag? Jag tycker att Ulla Löfgren gav ett alldeles utomordentligt bra exempel på verksamheter som kommuner inte skall syssla med. Kommuner skall icke vara korvgubbar och korvtillverkare, utan syssla med gemensam verksamhet.
Fru talman! Jag tycker att ministern skall köpa sig en korv. Man behöver äta på regelbundna tider. Men jag tycker ett det vore helt fel av mig att rekommendera en kommunal korv. På den punkten hoppas jag att statsrådet delar min mening. Det är inte en kommuns uppgift att syssla med korvtillverkning. Jag förstår inte varför ministern inte vill medverka till att förhindra detta. Varför vill inte statsrådet införa sanktionsmöjligheter eller möjligheter att överklaga när det gäller verksamheter som redan pågår, men där det är för sent att överklaga enligt kommunallagen?
Fru talman! Vad jag sade var att medborgarna har betydligt större insyn i och möjlighet att påverka kommunala bolag än vad enskilda aktieägare har när det gäller privata bolag. De privata bolagen har ju ansvar för aktieägarnas pengar, och det är väl lika viktigt att de vårdas och att aktieägarna har inflytande. De fall som Ola Karlsson tar upp är av den karaktären att revisorerna skall vara aktiva. Det är de som skall slå larm. Därför tillsätter vi nu en utredning för att öka revisorernas möjligheter och göra dem duktigare. Det är underligt med moderaterna. Allting annat skall släppas fritt, i löslig form. Men när det gäller kommunerna, när det gäller det som demokratin har att hantera, när det gäller vanliga människor som blir förtroendevalda skall förbuden gälla. I de fallen skall man reglera. Det är rätt intressant att notera den uppfattningen hos moderaterna. Den är ju inte ny, utan har alltid funnits. Marknaden skall ta över på politikernas områden. Jag är inte ensam om det här. I konstitutionsutskottets betänkande står det följande: Beslut som fattas i kommunala företag ingår inte i de beslut som enligt 10 kap. 2 § kommunallagen är möjliga att överklaga. Bedömningen av huruvida en verksamhet i ett kommunalt företag ligger inom ramen för den kommunala kompetensen är primärt en uppgift för styrelsen. Härutöver sker en politisk prövning av ägaren, kommunen eller landstinget, som genom de av fullmäktige valda ombuden vid bolagsstämma kan ge styrelsen direktiv om att t.ex. ändra inriktningen av verksamheten om den inte uppfyller vissa formella krav. Enligt utskottets mening fungerar den här beskrivna ordningen i de allra flesta fall på ett tillfredsställande sätt. En laglighetsprövningsmöjlighet av det slag som förespråkas i de aktuella motionerna - som är moderata - strider mot de nyss nämnda, grundläggande villkoren för en verksamhet som bedrivs i bolagsform och bör därför inte införas. Det skriver konstitutionsutskottet.
Fru talman! Det finns en grundläggande skillnad mellan ett kommunalt aktiebolag och ett privat aktiebolag. När det gäller privata aktiebolag kan jag själv välja om jag vill satsa mina pengar. Men i de kommunala bolagen i Karlskoga står jag som solidarisk medbetalare och medfinansiär alldeles oavsett om jag vill eller inte. Fattar bolagen beslut som strider mot kommunallagen har jag ingen som helst möjlighet att agera, om jag inte i valet kan få till ett majoritetsskifte. Nu har vi även fått en demokratidebatt. Snart blir det väl inte bara en rättvisemärkning av korven och kaffet, utan också en demokratimärkning. Den kommunala Holmlundskorven får väl ett alldeles särskilt demokratimärke, eftersom den kommunala verksamheten har utökats till att omfatta även korvtillverkning. Jag tycker att det är medborgarnas rättigheter vi skall stärka, inte kommunalrådens eller i första hand revisorernas. Det är medborgarnas möjligheter att påverka, kritisera och på andra sätt initiera debatt om vad som händer i den kommunala sektorn och i dess bolag som vi skall stärka - inte kommunalrådens makt och möjlighet. Jag tycker att den här debatten har varit intressant. Den visar att inrikesministern inte är beredd att stärka medborgarnas möjligheter att pröva den verksamhet som bedrivs med deras pengar, av deras kommuner, i bolag. Det är bra att insynen har förbättrats, med det behövs också ökade möjligheter att laglighetspröva.
Fru talman! Jag känner till ganska många kommuner i det här landet, och jag känner ganska många kommunalråd. Den uppfattning som Ola Karlsson här företräder delas inte ens av hans egna partivänner ute i kommunerna. Såvitt jag vet har man, även efter det för Ola Karlssons parti så framgångsrika kommunalvalet 1991, inte förändrat verksamheten. Man har kört vidare med kommunala bolag och agerat på ungefär samma sätt. Man har hanterat bolagen på det sätt som jag här har lämnat svar om. Det är mycket märkligt att man inte följer upp det ute på det kommunala fältet. Man har gjort på precis samma sätt. Så Ola Karlsson har nog en pedagogisk uppgift att klara av när det gäller de egna partivännerna.

Fru talman! Jag ber att få tacka inrikesministern för svaret. Men jag måste tyvärr konstatera att svaret var negativt. I svaret görs gällande att ett krav på kommunala författningssamlingar innebär ett nytt åläggande på kommunerna som staten måste betala för. Regeringen ser inte kommunala författningssamlingar som ett prioriterat område. Jag tolkar detta som att regeringen är beredd att sätta ett pris på rättssäkerheten. Vi får inte, menar jag, sätta ett pris på det demokratiska värdet av att allmänheten kan hitta och rätt förstå de kommunala föreskrifterna. Anser inrikesministern att det är acceptabelt att sätta ett pris på rättssäkerheten? Jag vill, till skillnad från inrikesministern, hävda att allmänhetens möjligheter att få lagligheten av författningarna prövad blir bättre om man tar in dem i en författningssamling. Det är först då som de kommunala författningssamlingarna blir överblickbara och på så sätt mer lättillgängliga. Inrikesministern hänvisar i svaret till Civildepartementets enkätundersökning våren 1993 om förekomsten av författningssamlingar i kommuner och landsting. I denna undersökning står det bl.a.: Resultatet av undersökningen visade att betydligt fler än hälften av kommunerna och något under hälften av landstingen då hade någon form av författningssamling. I verkligheten ser det dock inte ut på det sättet. Att kalla de pärmar med en mängd föreskrifter som kommunerna har för författningssamlingar är otillfredsställande. Remissvaren på Finansdepartementets promemoria Kommunala författningssamlingar Ds 1995:7 var inte heller så negativa som man kan få intryck av när man läser inrikesministerns svar. De enda som var emot förslaget var Kommunförbundet och Landstingsförbundet samt några mindre kommuner som använde samma argument som förbunden. Att flera av remissinstanserna avstod från att yttra sig eller inte hade synpunkter på förslaget är inte något ovanligt. Bl.a. var två tunga kommuner, Stockholm och Göteborg, för förslaget. Jag uppfattar ministerns svar som att det är den förväntade kostnaden som är det främsta skälet till att regeringen inte vill förbättra allmänhetens insyn och kontroll av kommunerna. När Kommunförbundet och Landstingsförbundet ställde sig negativa till införandet av kommunala författningssamlingar var det dock inte kostnaden som var huvudargumentet utan att förslaget skulle innebära ett intrång i den kommunala självbestämmanderätten. Förbunden åberopar således inte att kostnaderna skulle vara för höga och att man kräver något slags kompensation för detta. Jag ser en tillfredsställande kvalitet på utövandet av normgivningsmakten i kommunerna som en förutsättning för att kunna utvidga självbestämmanderätten. Ser man det ur den synvinkeln skulle förbundens motstånd mot en lagstiftning om kommunala författningssamlingar försvinna. Men min huvudfråga i det anförda är: Hur ser inrikesministern på rättssäkerheten? Är det acceptabelt att sätta ett pris på den?
Fru talman! Jag anser att rättssäkerheten är mycket väl tillgodosedd i vårt land bl.a. genom den offentlighetsprincip som vi har all anledning att vara stolta över att försvara. Vid en internationell jämförelse har vi en mycket väl tillgodosedd möjlighet för medborgarna att ha en insyn i den kommunala angelägenheten. I den remissrunda som jag refererade till var det en hel del enskilda kommuner och inte bara Kommunförbund och Landstingsförbund som avstyrkte. Jag vill gärna säga att det hos vissa ledamöter i den här kammaren finns en iver att reglera och lagstifta när det gäller den kommunala verksamheten som är rätt betydande. Vi har något att vara stolta över i vårt land, något som har betytt mycket för välståndsutvecklingen, nämligen den kommunala självstyrelsen. Vi väljer ju inte bara riksdagsledamöter när vi går till val. Vi väljer också fullmäktigeledamöter i kommunerna och fullmäktigeledamöter i landstingen. Det är ett uttryck för att vi har anledning att ge dem en möjlighet att verka utan att vi i alla tänkbara former skall lagreglera och lagstifta för dessa kommunalmän och kommunalkvinnor. De gör ett bra jobb och vill göra ett bra jobb. Därför är det som gäller i dag fullt tillfredsställande. Vi skall naturligtvis med all kraft se till att vi försvarar och utvecklar den offentlighetsprincip och den allmänhetens insyn vi har i vårt land.